Herr talman! Jag tycker trots allt att det är en viss skillnad mellan vad miljöministern säger att regeringen gör och det sätt man agerar på i riksdagen. Det fanns ett förslag om att skärpa miljökraven när det gäller kolförbränning — man skulle inte tillåta mer än 0,05 gram svavel per MJ. Det var centerpartiet och vi som ursprungligen förde fram detta krav. Detta krav har år efter år avslagits av riksdagen. I år lägger vi fram kompletterande krav när det gäller kväveoxider: att man inte skall tillåta mer än 0,1 gram kväveoxider per MJ. Detta är en konkret åtgärd. Det har väckts mycket hårda krav när det gäller förbränning. Jag har uppfattningen att PFBC anläggningen med nöd och näppe skulle klara denna typ av krav. Ett annat område där jag tycker att regeringen agerar på ett annat sätt än den säger sig vilja göra gäller halveringen av användningen av växtskyddsmedeli jordbruket. Jag tror att det kommer att vara lätt att uppnå målet och tror att målet i och för sig inte alls är kontroversiellt. Men vi vet också att restsubstanser mycket sällan påträffas i svenska livsmedel. Det hör till rena undantagen. Men vi vet att restsubstanser mycket ofta, nästan alltid, påträffas i importerade livsmedel. När de borgerliga partierna i utskottet försökte få gehör för tanken att man skulle sätta gränsvärdet till noll på de ämnen som är förbjudna i Sverige, och som vi inte ens accepterar användning av, fick vi inte förståelse för detta. Då tycker jag att man handlar på ett sätt som inte stämmer överens med den verbala förkunnelsen i dessa frågor. Jag tycker att det på en rad punkter finns anledning för regeringen att tänka igenom sådana frågor och så att säga åstadkomma en större samstämmighet mellan den verbala förkunnelsen och de vidtagna åtgärderna.

Herr talman! Om jag för min del också skall avsluta den här kopieringsdebatten, vill jag säga till statsrådet Birgitta Dahl: Var så god, kopiera om det är bra förslag! Ta fram dem, vi vill gärna se dem! Och jag ställde just frågor kring detta. Jag kommer tillbaka till frågan hur vi driver miljödebatten. Det är klart att vi skall visa ödmjukhet. Alla har väl sitt ansvar, och alla kan också ha gjort sig skyldiga till försyndelser — det är självklart. Men det är beklagligt och svårt när miljödebatten i stor utsträckning skall föras i allmänna termer — om hoten, om allt detta som vi är överens om. När vi sedan kommer till konkreta frågor, upplever vi här år efter år att samma problem är under utredning, och dem kan man inte säga någonting om. Därför vill jag ställa några frågor här: Kommer det propositioner i höst om avfallsåtervinningen och om havsföroreningarna? Kommer det säkerställande program för våtmarker, fjällskogar och urskogar? Det är intressant att få klart för sig när dessa frågeställningar kommer att föreläggas riksdagen, om vi inte kan diskutera detaljer i dag. En fråga som jag inte tror utreds men som jag anser vara viktig att diskutera — för den typen av frågor kan vi väl ändå diskutera — gäller stimulanser för den befintliga bilparken. Tror verkligen statsrådet Birgitta Dahl att det går att komma fram till det mål man har 1995 — år 1995 är nära — om man inte vidtar åtgärder också för den befintliga bilparken? Bilarna har lång livslängd.

Herr talman! Min fråga om EG gällde ju om miljöministern kunde ge en garanti. Jag delar självfallet den målsättning som miljöministern redovisar här — att vi skall försöka driva EG framför oss och inte låta EG tvinga oss till eftergifter. Men min fråga avsåg egentligen värderingen av handelspolitiska fördelar om EG inte vill ge med sig — om vi är beredda att avstå från dessa fördelar för att kunna behålla viktiga miljöoch hälsokrav. Nu är det kanske inte möjligt att besvara frågan mer fullständigt än miljöministern har gjort. Men min frågeställning var mycket strikt i detta fall. Jag hoppas att jag inte har gjort mig skyldig till någon felsägning när det gäller Värtan. Här har talats om skäl att tillåta — för det är regeringen som tillåter detta. Att det är Stockholms kommun som beslutar om det är väl alla införstådda med. Miljöministern argumenterar så att man skulle kunna tro att det inte har funnits möjlighet att säga nej. Koncessionsnämnden sade ju nej, och jag förmodar att den har gjort en ingående avvägning av miljöskälen i samband med sitt beslut. Därför är det anmärkningsvärt om inte regeringen har haft några speciella sakskäl utöver miljöaspekterna som har gjort att man nödvändigtvis skulle släppa fram den här anläggningen och den här tekniken på den aktuella platsen. Jag tror mig nästan kunna förutsäga att vi kommer att sluta upp kring de förslag som regeringen så småningom lägger fram när det gäller miljösidan. Men det kommer sannolikt att vara som vanligt — för litet och för sent. Det har varit mycket prat och litet handling. Det är handling vi väntar på. Sedan är frågan vad miljöministern kan svara på och inte svara på. Jag har en obehaglig känsla av att detta är ganska glidande. Det ges ibland rätt generös information om vad regeringen har för sig när det är angeläget att föra ut den informationen. Oppositionens möjlighet att följa en fråga, att försöka få fram den ur regeringens skrivbordslådor, består ju i att ställa frågor, att kräva redovisning av vad man gör — inte vilka beslut man kommer att fatta. Att få en redovisning av hur man arbetar och hur man ser på problemen tycker jag ändå är ett mycket rimligt krav. Jag är synnerligen besviken om dessa två mycket konkreta frågor inte blir besvarade. Tidigare har jag haft en interpellationsdebatt med industriministern när det gäller ångdriftssystem. Om jag inte får något ytterligare svar här, kommer jag i varje fall att göra ett försök via en interpellation.

Fru talman! Jag har till min besvikelse noterat att löneministern tydligen har fått annat att sysselsätta sig med som är viktigare än dagens debatt. Jag inser givetvis att skälen härför måste vara ytterst betydande, särskilt som löneministern anslog en stor del av gårdagens arbetsdag till att lyssna på den allmänpolitiska debatten. Jag skall ändå följa min planerade uppläggning av anförandet och koncentrera mig på de frågor jag hade tänkt att diskutera med löneministern, dvs. förutsättningarna för avtalsrörelsen 1988 och omläggningen av det svenska skattesystemet som diskuterats så livligt dessa dagar. Bengt Westerberg och Anne Wibble framhöll i går den vikt folkpartiet fäster vid att förhandlingarna om 1988 års löner genomförs på ett lugnt sätt, så att konflikter på arbetsmarknaden undviks. Löneökningarna bör hållas på en nivå som inte innebär en fortsatt urholkning av Sveriges internationella konkurrenskraft. I det konjunkturläge som råder i dag bör man se till att löntagarna kan påräkna reala förbättringar. Under en lång följd av år har vi från folkpartiets sida efterlyst en bättre långsiktighet i skattepolitiken i syfte att möjliggöra en reallöneutveckling som inte blir kostnadsdrivande. Finansministern verkade nästan likgiltig när han i gårdagens debatt vinkade bort denna problemställning med hänvisning till att regeringen hos riksdagen redan fått igenom beslut om inkomstbeskattningen för 1988. Men som Anne Wibble påpekade kommer marginalskatten att överstiga 50 96 1988 för det överväldigande antalet heltidsarbetande. Målsättningen med skatteuppgörelsen som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna var som bekant den rakt motsatta. Det stora flertalet heltidsarbetande skulle ha en marginalskatt understigande 50 26 efter reformens genomförande. När det gäller att uppfylla detta mål har vi således en tidsförlust på minst fem år. Följden har blivit att regeringen inför varje avtalsrörelse tvingas till ofruktbara korrektionsåtgärder av skilda slag. När jag senast debatterade skatter med löneministern var det sålunda skatterabatten som var på tapeten. I dag är det prisstoppet som står på dagordningen. I den nämnda debatten med Bengt K. Å. Johansson förklarade han faktiskt att regeringen inte ämnade ta till skatterabatter fler gånger. Det tyckte jag var ett positivt uttalande. Jag hade hoppats att här i dag kunna bibringa löneministern en liknande inställning även till prisstopp. Dessa båda åtgärder uppvisar nämligen ett omisskännligt släktskap. Den viktigaste likheten är att allt återgår till det gamla sedan effekten av åtgärderna upphört. Prisbilden blir med andra ord densamma som om åtgärderna aldrig hade vidtagits. Fru talman! Jag vet inte om finansministern talade mot bättre vetande när han i gårdagens debatt hävdade att endast inkomsttagare med en årsinkomst på 150 000 kr. och däröver år 1988 kommer att ha en marginalskatt överstigande 50 96. Det rätta förhållandet är faktiskt att även de som har extremt låga inkomster, heltidsarbetande med en årslön på 80 000 kr. eller strax däröver, kommer att få en marginalskatt överstigande 50 96 1988. Jag hade hoppats att Bengt K. Å. Johansson varit närvarande i dag, så att han hade kunnat föra detta vidare till finansministern. Förhoppningsvis får såväl löneministern som landets finansminister så småningom detta klart för sig — det kan de ha nytta av i arbetet. Prot. 1986/87:65 I vår partimotion om skatterna konstaterar vi att man har gjort mycket 5 februari 1987 blygsamma försök att få ned den totala kostnadsökningen i den svenska ekonomin till eller helst under den nivå som gäller för våra viktigaste konkurrentländer. Om man inte tar avgörande steg i den riktningen i avtalsrörelsen 1988, riskerar vi att allvarliga problem uppstår. I avvaktan på en större skattereform är den absolut viktigaste åtgärden på skatteområdet enligt folkpartiets mening att nu underlätta nästa avtalsrörelse. Vi föreslår därför att marginalskatterna skall sänkas med 3 procentenheter för alla heltidsarbetande den 1 januari 1988. Av samma skäl, dvs. för att underlätta avtalsrörelsen, avvisar vi regeringens förslag om en höjning av arbetsgivaravgifterna med 1,3 20 från den 1 januari 1988. Vi föreslår också att den extra ATP-avgiften på 0,2 9o till de kollektiva löntagarfonderna avskaffas. På kort sikt minskar därmed statens inkomster med ca 4,6 miljarder på grund av de sänkningar av marginalskatten som vi föreslår. Den uteblivna höjningen av arbetsgivaravgifterna motsvarar ca 3 miljarder kronor. Tillsammans innebär dessa båda förslag en skattesänkning med ungefär 7,6 miljarder kronor. Denna skattesänkning skulle avsevärt underlätta ett avtal på låg nominell nivå 1988. Ett räkneexempel på individnivå kan illustrera effekterna: Jag utgår från en löntagare som 1987 har en lön före skatt på 120 000 kr. Om arbetsgivaravgifterna höjs enligt regeringens förslag och kostnadsökningen för arbetsgivarna skall stanna på 3 96, blir löneökningen efter skatt för denne löntagare drygt 1 100 kr. Med vårt förslag blir löneökningen efter skatt i stället 1 900 kr. Till detta kommer ytterligare 900 kr. i skattesänkning, vilket totalt innebär en löneökning efter skatt på 2 800 kr. Då har jag räknat bort den sänkning av grundavdraget som vi föreslår i vår familjepolitiska motion för att förbättra för barnfamiljerna. För att lönen efter skatt skall öka lika mycket med de regler som regeringen föreslår, måste arbetsgivarens kostnader öka med 5,8 26 eller nästan dubbelt så mycket som regeringen förutsätter. Vi föreslår också att inkomstskatteskalan inflationsskyddas. Jag har nu, fru talman, redovisat den oro för avtalsrörelsen som vi känner och jag tänker härefter gå över till att säga något om hur vi från folkpartiets sida ser på en reformering av vårt skattesystem. Låt mig bara helt kort tillägga att vår oro givetvis inte blir mindre av de uppgifter som nu står att läsa i pressen, enligt vilka regeringen nu kan ha underskattat kostnaderna för den höjda kompensationsnivån i deltidspensioneringen med inemot 1,5 miljarder kr. Uppenbarligen blir skillnaden i bedömningarna på denna punkt ytterligare en stötesten i de kommande förhandlingarna. Fru talman! Den viktigaste skattereformen är sänkta marginalskatter. Detta understryks av den internationella rörelseriktning som vi nu kan se. Enligt vår mening bör en marginalskattereform vara långtgående för att vi skall kunna anpassa skatteuttaget i vårt land till den nivå som gäller för jämförbara industriländer. Slutmålet bör vara att ingen inkomsttagare skall ha en marginalskatt överstigande 50 96. En sådan reform innebär med naturnödvändighet omfördelningar mellan inkomsttagarna som blir betydande, om man ser reformen i ett ögonblicks 49 , perspektiv. Omfördelningarna kommer att överstiga exempelvis det som ; utgör ett normalt förhandlingsutrymme i lönerörelserna— de kommert.o.m. att överstiga detta väsentligt, skulle jag vilja påstå. Syftet med en skattereform är givetvis inte att ingripa i det förhandlingssystem som vi har i vårt land. Syftet är självfallet inte heller att ingripa i och förändra de lönerelationer eller den arbetsvärdering som arbetsmarknadens parter kommit fram till i fria förhandlingar. Tvärtom är syftet att denna arbetsvärdering skall underlättas av att skattesystemet reformeras. Utfallet av avtalsrörelserna skall inte misshandlas och förändras på det sätt som sker med dagens skattesystem och skatteskalor. De omfördelningar som en långtgående marginalskattereform ändå nödvändigtvis leder till blir dock betydande, som jag sade. Både på grund av detta och av praktiska och administrativa skäl anser vi därför att en marginalskattereform bör genomföras stegvis under ett antal år. Ett minimum synes vara tre år. Härigenom ges arbetsmarknadens parter förutsättningar att på ett rimligt sätt anpassa lönebildningen till reformen. Även lagstiftaren får under en följd av år tillfälle att genom lämpligt utformade övergångsbestämmelser genomföra reformen på ett socialt acceptabelt sätt. Som vi många gånger har framhållit blir en marginalskattereform till viss del självfinansierad — detta är egentligen skälet till att vi föreslår en sådan. Likväl menar vi att reformen budgetmässigt bör betalas fullt ut när den genomförs. Jag skall försöka ge en förklaring till varför. En finansiering genom besparingar i offentliga utgifter skulle innebära ytterligare påfrestningar på solidariteten genom att viktiga välfärdssystem berövades resurser samtidigt med omläggningen. Detta skulle givetvis försvåra genomförandet. Av de skäl som jag här har framfört anser vi därför att reformen bör betalas genom omfördelningar inom skattesystemets ram. Det står klart att basen för inkomstskatten vid en sådan finansiering måste breddas.

Vi menar vidare i förenklingssyfte att schablonavdraget bör bibehållas. Vid en sänkning av den högsta marginalskattesatsen till 50 90 enligt vårt förslag bortfaller i stort sett motiven för avdragsbegränsningen, vilken alltså bör avskaffas. Även detta innebär en efterlängtad förenkling. Målsättningen för reformen bör vara att den inte skall medföra skattehöjning för någon heltidsarbetande. Härav följer att omläggningen måste omfatta även andra avsnitt än inkomstbeskattningen. Skälen till detta är betydande. Såväl företagsbeskattningen som kapitalvinstbeskattningen uppvisar i dag sådana avgörande svagheter att även områden som dessa måste omfattas. De nuvarande reglerna för beskattning av kapitalinkomster och kapitalvinster är extremt snedvridande. Skatteeffekterna blir helt olika för olika slag av tillgångar och olika belåningsgrader. Det totala utfallet av beskattningen är vidare negativt, dvs. avdragen överstiger inkomsterna från skatten. Fru talman! En skattereform av det slag som jag här har försökt skissera bör enligt folkpartiets mening kombineras med genomförandet av en långtgående förbättring av familjestödet i enlighet med vad vi har föreslagit i vår familjepolitiska motion. Om man gör så blir den samlade effekten av ” marginalskattereformen och det reformerade familjestödet en betydande standardhöjning för barnfamiljerna, vilket understryker den solidariska uppläggning av genomförandet som folkpartiet menar bör prägla en reform på skatteområdet. Fru talman! Det är nu viktigt att tiden inte får fortsätta att rinna i väg utan att någonting görs. Regeringen bör därför utan dröjsmål tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lägga fram förslag till ett nytt skattesystem. Det förhållandet att statsrådsbänkarna gapar tomma här i dag hoppas jag inte skall omöjliggöra detta.

Fru talman! Under mina år i riksdagen har aldrig skattesystemets utformning diskuterats så mycket som under det senaste halvåret. Vi måste ha ett nytt skattesystem — det är ett krav som framkastas från alla håll. Men hur detta nya system skall se ut är mera oklart. Utgångspunkten för debatten är väl närmast det amerikanska skattesystem som antogs i höstas. Vad är då utgångspunkten, och vad är målet? Ja, såvitt jag kan se är det att förenkla själva uttagsreglerna och att minska uttaget. SACOJ/SR presenterade i höstas sitt förslag, som i viss utsträckning skulle efterlikna det amerikanska. Genomgående för dessa båda förslag är att man sänker skatten betydligt för dem som har höga inkomster. Man förenklar systemet så till vida att det endast har två procentsatser för uttaget. Men det finns en mycket stor skillnad mellan SACO SR-förslaget tar ut skatt från första början. Problemet är då, vilket också framgår av SACO/SR-förslaget, att de lägre inkomsttagarna drabbas av en skatteskärpning. Enligt förslaget skulle alla med upp till 80 000 kr. i årsinkomst få en skatteskärpning. Försvaret härför brukar vara att man inte vill ”subventionera deltidsarbete”. Detta förutsätter dock att deltidsarbetet är frivilligt och kan utökas. Ofta finns inte den möjligheten. Nära hälften av alla deltidsarbetande kvinnor mellan 16 och 24 år vill men kan inte på grund av arbetsmarknadssituationen arbeta fler timmar. Samma sak gäller också nära 40 96 av antalet deltidsarbetande män och 22 960 av det totala antalet deltidsarbetande. Vidare kan många inte utöka sin deltid, eftersom de har annat icke avlönat arbete vid sidan om såsom studier, vård av barn eller anhörig. En höjning av skatten för dessa grupper skulle öka socialbidragstagandet, studiebidragen och trycket på barnomsorgen och vårdapparaten. En ökad rundgång skulle uppstå. Förslaget från SACO/SR är därför, bl.a. från dessa synpunkter och från fördelningssynpunkt, i föreliggande skick helt oacceptabelt. Även finansministern tycks ha gripits av skälva inför denna skattedebatt. I programskriften ”Om ett rättvisare Sverige” och med underrubriken ”Enkla skatter för rättvisa och tillväxt” verkar det stundom som om finansministern i hög grad påverkats av ovannämnda skatteförslag. Och visst är det angeläget att både förenkla och förbättra skattereglerna. Men jag hoppas att regeringen inte kommit så långt bort från verkligheten att man glömmer bort den del av svenska folket som har inkomster under genomsnittet. Det är ganska allvarligt när man ifrågasätter grundavdraget och helt frankt påstår att kapitalbeskattningen är negativ för staten. Då kommer jag att tänka på det gamla talesättet ”Med statistik kan man bevisa allt”. Grundavdraget utgör en viktig del i skattesystemet inte minst från fördelningspolitisk synpunkt. Visst är det sant att inkomsten av kapitalskatten inte inbringar så mycket till statskassan som den går miste om genom ränteavdragen. Men jämförelsen haltar ändå. Det är ju inte alls samma personer som drabbas, och har man i decennier medgivit avdrag för exempelvis villaräntor, så skulle för många människor framtidsbilden totalt förändras om man slopar avdragsrätten. Förenklingar är värdefulla, men förenklingar får inte gå så långt att rättvisa och fördelningspolitik ställs i skymundan. Regeringen har nu aviserat att man eventuellt kommer att inbjuda oppositionspartierna till överläggning om ett framtida skattesystem. Detta är bra, om regeringen verkligen är öppen för en diskussion om utformningen av det framtida skattesystemet. Utgångspunkten hade givetvis varit ännu bättre om socialdemokraterna hade kunnat visa på att man står fast vid en träffad överenskommelse. Centern har i sin partimotion om skatterna slagit fast vissa punkter, som vi anser måste vara utgångspunkter i ett nytt skattesystem och för den skattediskussion som jag hoppas skall fortsätta. Vi vill ha sänkt skatt på arbete och arbetande kapital. Vi vill ha sänkta marginalskatter för alla, inte bara för dem som har höga inkomster. Vi vill åstadkomma en effektiv kommunal skatteutjämning. Vi vill ha kvar grundavdragen, som vi anser är en princip som skall bestå. Förändringarna kan finansieras med en breddad skattebas i aktiebolagssektorn. Man kan göra justeringar i energiskatter, och man kan beskatta problem inom miljön genom miljöavgifter och miljöskatter. Vi vill ha en likvärdig behandling av olika inkomstslag för att minska möjligheterna till skatteflykt. Vi vill också göra det lönsammare för hushållsägande av aktier på bekostnad av institutionellt ägande. Sett över en längre tidsperiod har det svenska skattesystemet genomgått stora och principiellt viktiga förändringar. Genomförandet har skett i etapper under förhållandevis lång tid, och det har gjort att åtgärderna inte uppfattats så påtagliga som i en del andra länder. Som exempel på förändringar kan jag nämna att 1980 var det 80 96 av inkomsttagarna som hade över 50 96 marginalskatt. I dag är det 20 20 av inkomsttagarna som har mer än 50 96 marginalskatt. Till detta har i hög grad 1981 års skatteöverenskommelse bidragit, trots de negativa ingrepp som socialdemokraterna har gjort efter maktövertagandet 1982. Sedan skall villigt erkännas att vissa positiva beslut på skattelagstiftningens område har skett också efter 1982. Särbeskattning av kapitalinkomster är ett, ett annat är den beslutade sänkningen av högsta marginalskatten till 75 96. Höjning av grundavdraget— från 7 500 till 9 000 resp. 10 000 kr. för åren 1987 och 1988, vilket aktualiserades av centern under allmänna motionstiden förra året, var också ett värdefullt beslut inte minst för låginkomsttagarna. När vi nu ser framåt är det för oss angeläget att på sikt kunna sänka den statliga inkomstskatten. För oss framstår det som både angeläget och självklart att åstadkomma en marginalskattesänkning för alla inkomsttagare —-inte bara för dem som ligger på den övre halvan av inkomstskiktet. För att åstadkomma detta och samtidigt uppnå den enkelhet som alla påstår sig vilja eftersträva måste det finnas ett rejält fribelopp i botten. Med ett stort grundavdrag löses många problem. Man undantar en grupp helt från skatt, man löser de fördelningspolitiska problemen för en betydande grupp lågoch medelinkomsttagare, och det blir sedan betydligt lättare att i skattesystemet begränsa antalet procentsatser, uttagsprocent, och inkomstskikt. Målsättningen på sikt borde vara att ha ett basbelopp som skattefritt grundavdrag för alla. Verkligheten säger oss att vi betydligt mer borde ägna intresset åt den kommunala delen av skatten. Det är den delen som är störst. För alla inkomsttagare med en årsinkomst upp till 300 000 kr. är kommunalskatten den största skatten. Det är ganska egendomligt att debatten om skattefrågor nära nog helt och hållet rör sig om den statliga skatten. Betydligt mycket mindre intresse ägnas åt den kommunala delen, trots att det som sagt är den kommunala skatten som är den största för de allra flesta. Riksdagsbeslutet 1978 medförde en betydligt förbättrad kommunal skatteutjämning. Ser man på de kommuner som omfattas av kommunalskatteutjämningen har skillnaden i skatteuttag minskat till hälften. Beklagligt nog vill socialdemokraterna nu rasera en betydande del i detta system. Centern anser att vi i stället borde bygga vidare på och än mer förbättra den kommunala skatteutjämningen. Detta kan främst ske genom en omfördelning av statens bidrag till kommunerna. Som det nu är, utgår den allra största delen som specialdestinerade bidrag, bidrag direkt knutna till bedriven verksamhet. Enligt centerns uppfattning skulle bidrag utgå till kommunerna som generella bidrag, bygga på faktorer som den enskilda kommunen inte kan påverka, befolkningstal, åldersfördelning, klimat, avstånd etc., och därmed ge alla kommuner samma möjligheter att direkt och själva avgöra hur man bäst skall använda sina ekonomiska resurser. Nu har samtliga oppositionspartier sagt nej till regeringens förslag till kommunal skatteutjämning, och vi får se vad man kan åstadkomma i utskottet. Min uppfattning och centerns är: Låt alla kommuner få en rättvis del av de sammanlagda resurserna och låt kommunerna i större utsträckning själva bestämma hur resurserna skall användas. Krångel och detaljregleringar bara fördyrar och försämrar. I debatten om den individuella skatten har samtliga partier presenterat sina idéer och förslag. Jag skall inte gå in i detalj på dessa. Jag vill dock säga att jag är förvånad över att ett parti på fullt allvar föreslår en statlig inkomstskatt för flertalet på endast 5 96. Om man anser att den statliga inkomstskatten skall reduceras till denna nivå, kan det då finnas något skäl att ha någon skatt kvar? Syftet med den direkta statliga inkomstskatten har ju varit att få ett inslag av progressivitet i skattesystemet. Detta är ju det enda inslag av den arten som finns i vårt skattesystem. Hela vårt lönesystem har byggts upp på förutsättningen av ett inslag av progressiv beskattning. Inte kan vi väl då utan vidare slopa progressiviteten i skattesystemet? Gör man det, så kommer det att ske en betydande övervältring av skattebördan på lågoch medelinkomsttagarna, och en sådan förändring kan vi i centern inte acceptera. Centern vill ha lägre marginalskatt, men vi anser att alla skall ha del i en sådan skatteomläggning, och för att det skall vara möjligt fordras ett rejält grundavdrag. Socialdemokraterna tycks ha förlorat intresset för de inkomsttagare som tillhör den lägre halvan. Redan med den skattereform som beslöts förra året höjdes uttagsprocenten i det lägsta inkomstskiktet med 25 90 och dessutom med en grundavgift på 100 kr. I år ges signaler om en fortsatt liknande utveckling, inte bara på den direkta utan också på den indirekta skattens område. Minskningen av mjölksubventionen, som ju egentligen inte är någonting annat än en återbetalning av momsen, är ett hårt slag mot låginkomsttagare och barnfamiljer. Anser verkligen regeringen att det är rimligt att belasta baslivsmedlen med en skatt som i procent är högre än vad jordbrukaren erhåller för den färdigproducerade varan? I dag är momsuttaget minst lika stort som den del jordbrukaren får för sitt arbete, kostnader för produktionsmedel, frakter och kapitalkostnader. Subventionerna är inte någon kompensation till jordbrukare utan ett sätt att något begränsa beskattningen av vårt viktigaste livsmedel. I Finland och i flera EG-länder har man lyckats att begränsa beskattningen av de viktigaste livsmedlen. Jag anser för min del att regeringen borde titta litet närmare på framför allt de regler man tillämpar i Finland. Under senare år har socialdemokraterna föreslagit en del åtgärder för att förenkla skatteoch deklarationsreglerna för löntagare. Vore nu inte tiden inne att göra något också för företagare, och då särskilt för småföretagare? När motioner på detta område behandlas i riksdagen, hänvisar socialdemokraterna endast till den s.k. staketmodellen — ett utredningsförslag som i föreliggande skick är behäftat med ett stort antal fel och brister. När det gäller löntagargruppen har socialdemokraterna trots diskussionen om ett nytt skattesystem kunnat vidta en rad åtgärder. Varför inte visa litet förståelse för väl underbyggda och berättigade krav på vissa förändringar av skattereglerna för småföretagarna?

Fru talman! Framtidens skatter har återigen kommit i fokus. Men som de flesta gånger hittills centreras intresset från flertalet debattörer till marginalskatterna. Hur skattesituationen ser ut för en stor del som inte drabbas av s.k. marginalskatter glöms som vanligt bort, trots att denna grupp är den som har det största behovet av minskade skatter. Detta kanske beror på att de med relativt höga skatter har väsentligt större förutsättningar och resurser att göra sina röster hörda. De har också de borgerliga partiernas och finansminister Kjell-Olof Feldts öra. I varje fall verkar det så vid en studie av de förslag som lagts fram under en rad år, och då räknar jag även in den senaste s.k. idéskissen från socialdemokraterna. Där berörs visserligen även andra problem än marginalskatterna, men dessa ställs på något sätt i förgrunden. Däremot blundas för det faktum att många låginkomsttagare — även med heltidsarbete — också denna gång riskerar att drabbas av höjd skatt i stället för att få den sänkt. Så har det varit vid varje tillfälle de senaste tio åren då justeringar av skatterna gjorts, oavsett om det varit borgerliga eller socialdemokratiska regeringar. Men det finns även intressanta och nödvändiga resonemang i idéskissen. Ett av dem är nödvändigheten av ytterligare begränsningar i underskottsavdragen. Här kan det möjligen finnas ett gemensamt intresse för arbetarrörelsen att justera och återställa skattesystemet så att det åter får inkomstutjämnande effekter. De senaste årtiondenas urgröpning av progressiviteten genom underskottsavdragen måste stävjas. Lånefinansierad ekonomi, såsom den stimuleras genom rätten till underskottsavdrag i inkomstbeskattningen, minskar hushållssparandet väsentligt och fördjupar orättvisorna. Underskottsavdragen gynnar höginkomsttagare. Lågoch normalinkomsttagare har inte samma möjlighet, eller samma förtjänst, på lånefinansierad konsumtion som höginkomsttagarna. Därför är det från rättvisesynpunkt som systemet radikalt måste förändras. Underskottsavdragen tenderar att uppgå till 40 miljarder i år. Detta representerar i sig uppemot 20 miljarder i skattebortfall. Sannolikt skulle, om denna möjlighet till skattesubvention inte fanns, underskotten vara lägre. För några år sedan utgjordes omkring två tredjedelar av underskottsavdragen av räntor för egnahemsboende, medan resten var annan typ av låneräntor, däribland antagligen en del för fritidshus. Huvudparten av underskottsavdragen för egnahem nyttjades av ca 10 96, dvs. ett mindre antal större och dyrare villor etc. tog en större andel och mer normala egnahem, som är så många gånger fler, endast en mindre del av underskottsavdragen. En av orsakerna till detta är troligen begränsningen i de statliga lånen och den subventionerade räntan. Kvar står ändock att villor och egnahem av dyrare klass i hög grad belastar just underskottsavdragen mer än normala hus. Vpk föreslår att underskottsavdragen slopas helt, därför att det är den bästa vägen att råda bot på de orättvisor som detta system skapar. För egnahemsboendet kan i stället ett samhälleligt bostadslåneinstitut inrättas eller ett system motsvarande det nuvarande för statliga bostadslån. I ett sådant låneinstitut skall lån för egnahemsboende kunna placeras till reduce rade räntor, och genom en halvering av nuvarande räntor skulle den ökande boendekostnad som slopade underskottsavdrag skulle medföra helt kompenseras. För att inte vanligt folk som skaffat sig fritidshus skall behöva gå ifrån dessa på grund av kostnadsökningen bör även de i nuläget inrymmas i ett sådant bostadslånesystem. Härigenom skulle ett bättre grepp över kostnadsutvecklingen och förutsättningarna också kunna uppnås än genom nuvarande system med obegränsade ränteavdrag i beskattningen. Den del som dessutom faller utanför boendet i någon form tvingas att bära de verkliga kostnaderna, dvs. samhället skall inte längre subventionera lyxkonsumtion eller annan lånefinansierad konsumtion genom minskade skatter. I socialdemokratins idéskiss tas problemet med underskottsavdragen upp, men där diskuteras förslag som i en förlängning mest kommer att gynna de personer som har större inkomster och förmögenheter. Varför? Jo, genom att realbeskatta kapitalinkomster och kapitalutgifter uppstår i praktiken en orättvisa. Arbetare och lägre tjänstemän har som regel inga kapitalinkomster som överstiger sparavdraget och allemanssparandets räntefria inkomster, i varje fall inte i någon större utsträckning. Däremot är det inte ovanligt att de har ett större underskott i form av egnahemsräntor. Med en realbeskattning skulle de få ökade boendekostnader utan att kunna tillgodogöra sig de lättnader som minskad skatt på kapitalinkomster skulle ge. Personer med större förmögenheter med avkastning gör däremot en vinst genom förslaget, även om de också har underskottsavdrag. Som regel övergår ju tillgångarna underskotten. Dessa effekter har också TCO-ekonomerna visat på i en studie av hur förslagen i idéskissen kan komma att slå. Vpk:s förslag skulle innebära en bättre lösning på vanligt folks problem än det förslag som presenteras i idéskissen. Men det största problemet i beskattningen för de flesta arbetare och tjänstemän ger tyvärr inte skissen någon lösning på. Jag avser här kommunalskatternas stora betydelse för dessa gruppers beskattning. En genomsnittlig industriarbetare erlägger 1988 ungefär 9 600 kr. i statlig skatt, men mer än 30 000 kr. i kommunal skatt. För en låginkomsttagare, vanligen en deltidsarbetande kvinna, är kommunalskatten nära fem gånger större än den statliga skatten som 1988 för henne utgör ca 5 600 kr. Om man har en fortsatt inriktning på att inte vilja göra något åt detta problem blir varje skattereform en höginkomstreform. Det finns för dessa lågoch mellaninkomstskikt inte mycket utrymme för skattereformer om de enbart hålls inom statsskattens ram. Det är först vid en beskattningsbar inkomst på 350 000 kr. som den kommunala och statliga skatten kommer upp i samma storleksordning. Det innebär en höjning av skärningspunkten från ca 90 000 kr. till 350 000 kr. under de senaste tio åren. Det är en avspegling av hur statsskattens betydelse och roll i utjämningen har minskat under åren. Ett annat sätt att mäta är att se hur statsskatten förhåller sig till hela den offentliga sektorns skatteinkomster. 1975 utgjorde statsskatten nära en tredjedel av den offentliga sektorns skatteinkomster, medan den för i år inte beräknas till mer än en dryg åttondel. För att man skall kunna komma till rätta med orättvisorna krävs åtgärder mot den stora andel som kommunalskatten utgör för vanliga människor. Här har vpk lagt fram förslag om att lösa av huvudparten med en skatt i produktionsledet. Detta skulle möjliggöra rejäla förbättringar för arbetsinkomster i normala och låga nivåer. Det skulle samtidigt kunna bli en utjämning mellan de olika nivåerna på kommunalskatt runt om i landet. Fru talman! Låt mig något beröra ett par andra ämnen som är angelägna. Jag tänker närmast på omsättningsskatten på aktier och matskatten. När det gäller aktiebeskattningen har det från borgerligt håll protesterats mot omsättningsskattens införande. Man tog storkapitalets argument som sina egna och hävdade, mot en samlad arbetarrörelse, att detta skulle vara en dödsstöt mot börsverksamheten. Verkligheten har visat att detta var helt grundlösa argument. De var endast avsedda att skapa opinion på falska grunder mot ett i grunden rättvisande skatteförslag. Men skatteuttaget är enligt vår mening för lågt. Vi har föreslagit en höjning till 6 26, vilket är fyra procentenheter mer än för närvarande. När vi förra året också föreslog 6 76 i omsättningsskatt för aktieoch värdepappershandel visade börshandeln att detta hade varit ett väl så avvägt förslag. Nu blev tyvärr höjningen inte så stor. Skatten höjdes med 1 procentenhet från 1 96 till 2 70, och börshandeln slog ett nytt enastående rekord. Vi tyckte nog litet till mans att det var ett stort steg när omsättningen ökade från 1,9 miljarder 1979 till 83 miljarder 1985, men förra årets omsättning och värdestegring visar att nära en fördubbling har ägt rum från en redan hög nivå under ett enda år. Omsättningen ökade till 141 miljarder, och värdet ökade från 284 miljarder till 487 miljarder enbart under förra året. Det finns, enligt vår mening, gott om utrymme för ökad aktiebeskattning, något som tyvärr helt förtigs i den socialdemokratiska idéskissen. De indirekta skatterna har år från år ökat i betydelse för statskassans inkomster. Så är det även i årets budgetförslag där mervärdesskatten står för en större andel än de samlade inkomsterna av skatt på inkomst, reavinst och rörelse. Eftersom matpriserna under åren har ökat mer än priserna på många andra varor och matprishöjningarna ligger över den genomsnittliga inflationen innebär det att momsintäkterna från maten har ökat mer än momsen på varor med annan prisökningstakt. Det betyder en ökad beskattning av de familjer som har en större andel av sina utgifter liggande på mat, dvs. barnfamiljer, låginkomsttagare och pensionärer. Om man gör en återblick på livsmedelssubventionerna under en tioårsperiod visar det sig, att om de i dag skulle hållas på samma reala nivå som 1977, skulle de ligga på närmare 10 miljarder kronor och alltså utgöra ungefär halva momseffekten. 1977 uppgick nämligen livsmedelssubventionerna till ca 4 miljarder kronor. Detta kan jämföras med dagens subventionsnivå som ligger på knappa 2,5 miljarder kronor, och den nivå som kommer att gälla om regeringen tillsammans med ett eller flera borgerliga partier kan tvinga igenom prishöjningar på mjölken — knappt 1,9 miljarder kronor. Vpk anser att matmomsen bör slopas. Det kan ske genom åtgärder i flera etapper för att jämna ut belastningen på budgeten och för att kunna ändra beskattningen, så att andra inkomstkällor täcker statens uteblivna inkomster från matmomsen. Till en början kan subventioner utnyttjas för att minska momseffekten. Det lämpligaste sättet att ta bort momsbelastningen från matvarorna är kanske att utveckla subventionsinstrumentet, men slutgiltigt är ändå målet en klar momsbefrielse. Det är likgiltigt vilken typ av åtgärder som används, bara målet nås. Det är glädjande att även centerpartiet har anslutit sig till kravet på lägre matskatt och sannolikt också i förlängningen ett slopande av denna skatt, enligt vad jag kunde döma av Stig Josefsons inlägg. Fru talman! När det gäller den kommunala skatteutjämningen har vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på regeringens proposition härvidlag. Vi anser att den är förfelad, bl.a. för att så mycket statliga medel undandras, men vi kan inte heller acceptera de beräkningar av grundgarantier m.m. som ligger i botten. Detta är några av de frågor som bör vara med i en diskussion om och en översyn av framtidens skatter. Skattesystemet utgör en del av en samhällelig omfördelning för rättvisa, och därför är det viktigt att behålla en så hög skattekvot att samhället, stat och kommuner, kan tjäna målet att ge alla så goda och lika sociala och kulturella förutsättningar som möjligt inom ramen för detta i grunden orättvisa samhällssystem.

Fru talman! Häromdagen presenterade Landsorganisationens fördelningspolitiska enhet en rapport om LO-medlemmar i välfärden. Det var i sanning en dyster läsning. Den visade nämligen, att de allra rikaste i Sverige blev ännu rikare mellan 1975 och 1984, medan vanliga löntagares realinkomster sjönk under samma period. Det är en utveckling som naturligtvis hänger samman med de kraftigt sjunkande reallönerna under denna tid. Svenska löntagare i lågoch mellanlöneklasserna förlorar t.ex. inte en hel månadslön utan att det syns i statistiken. Det finns nog anledning att gräva ännu litet djupare i statistiken, om hela sanningen skall fram. Det visar sig nämligen, att en av de viktigaste orsakerna till att höginkomsttagarna har kommit tämligen helskinnade undan det allmänna ekonomiska raset 1976—1982 och t.o.m. kunnat stärka sin ekonomi var stora kapitalinkomster, vinster från aktier, obligationer, fastigheter och bostadsrätter. Just den typen av inkomster är dessutom ofta lågt beskattade i förhållande till inkomster av arbete. Det skall inte förnekas att det känns en smula bittert att behöva konstatera att det svenska skattesystemet har medverkat till att öka orättvisorna i samhället. Det finns dess värre andra exempel på samma sak. I LO rapporten pekar man t.ex. på att de 20 000 rikaste i Sverige haft ett sjunkande skattetryck sedan 1975, medan de s.k. vanliga löntagargrupperna haft ett oförändrat skattetryck. Detta beror på att statsskatten har minskat i förhållande till kommunalskatten, att underskottsavdragen ökade kraftigt fram till skattereformen 1982 och att den del av denna reform som innebar sänkta marginalskatter gynnade höginkomsttagarna. Det behövs sannerligen en offensiv för rättvisa. Det känns nästan befriande, när nu den ena rapporten efter den andra på detta tema presenteras från det socialdemokratiska partihögkvarteret. Det är rapporter som alla grundar sig på arbetet i studiecirklar, där hundratusentals socialdemokrater har sagt sin mening. De allt överskuggande frågeställningarna i rapporterna är: Hur skall vi öka rättvisan i vårt samhälle? Hur skall vi kunna göra det bättre för de sämst ställda? Det är klart att skattesystemet måste få en framskjuten plats i den debatten, för skattesystemets främsta uppgift är trots allt att skapa en ökad rättvisa, att vara ett fördelningspolitiskt instrument. Skattesystemet har naturligtvis också andra viktiga syften, t.ex. att skapa gynnsamma villkor för en ekonomisk tillväxt — något som i sin förlängning också är en viktig rättvisefråga, eftersom tillväxten är en nödvändig förutsättning för full sysselsättning. Hur skall man då gå till väga för att skapa denna ökade rättvisa med hjälp av skattesystemet? Är det över huvud taget möjligt? Ja visst, och det skall kanske för säkerhets skull tilläggas, att det redan i det nuvarande systemet finns många fördelningspolitiska inslag, även om det kunde ha varit fler och bättre. Ser vi t.ex. på vad alla skattepengar används till, vad vi så att säga får för dem, är det inget tvivel om att här finns många omfördelande moment. Alla människor skall ju t.ex., oavsett ekonomisk och social ställning, ha rätt till en bra sjukvård, utbildning, barnomsorg, åldringsvård osv. Den sidan av saken glömmer vi alltför ofta bort. Det är lättare att gnälla över ett högt skattetryck — och det utnyttjas av våra borgerliga motståndare — än att tala uppskattande om det välfärdssystem som har byggts upp bl.a. med hjälp av skatterna. Det är alltså främst den andra sidan av saken, nämligen hur skatterna tas in, som tilldragit sig det största intresset. Man kan fråga sig vad som är rättvisa i detta sammanhang. Är det t.ex. rättvist att kapital i allmänhet beskattas lindrigare än arbete? Nej, det gynnar självfallet dem som har ett stort kapital och dem som har möjligheter att förvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Är det rättvist med dagens höga skattesatser? På den frågan får man nog svara både ja och nej. Det är rättvist om progressiviteten tillåts slå igenom på avsett sätt. Det är däremot inte rättvist om denna progressivitet på ett eller annat sätt urholkas. Det är just detta som sker i dag, framför allt med hjälp av en rikhaltig flora av avdragsmöjligheter i det svenska skattesystemet. Avdragen har i sin tur ofta framtvingats av just de höga skattesatserna. Alla vet också att de som utnyttjar avdragen mest och får den största utdelningen av detta är just höginkomsttagarna. Därför finns det anledning att överväga en sänkning av inkomstskatterna, men endast under förutsättning att detta på ett fördelningspolitiskt bra sätt kompenseras av begränsningar i avdragsrätten. Eller i klartext: Om höginkomsttagare gynnas av marginalskattesänkningar skall de i motsvarande grad missgynnas av en upprensning i avdragsdjungeln. En annan orättvisa i det svenska skattesystemet, som några av de föregående talarna har varit inne på, är att det är krångligt —t.o.m. mycket krångligt. Det är klart att det utnyttjas av smarta människor för att komma undan skatt, och de som lyckas bäst är de som har råd att utnyttja dyrbar expertis i detta syfte. Det kan vara fråga om att hitta så många avdrag som möjligt eller att genom en listig manöver förvandla högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Det här är bakgrunden till att det på senare tid gjorts betydande ansträngningar att förenkla skattesystemet. Jag kan nämna den förenklade självdeklarationen, som för första gången kommer att tillämpas vid 1987 års taxering. Hit hör också slopandet av den kommunala beskattningen av bolag. Hit hör slopandet av den kommunala garantibeskattningen för såväl bolag som fysiska personer, slopandet av sambeskattningen av B-inkomster och åtskilliga andra förändringar. Det återstår emellertid mycket att göra för att förenkla det svenska skattesystemet, och det kan väl tilläggas att det i dag knappast tillsätts någon skatteutredning utan att kravet på förenkling är mycket markerat. En annan orättvisa, som inte bara är av fördelningspolitisk art utan också av regionalpolitisk, är de stora skillnaderna i kommunal utdebitering. Trots att den socialdemokratiska regeringen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med detta, så är skillnaden mellan högsta och lägsta debitering hela 6:75 innevarande år. Det betyder, att det för personer som har en kommunalt beskattningsbar inkomst om 100 000 kr. kan finnas skillnader i kommunalskatt på upp till 6 750 kr. Till råga på eländet så finns det en mycket tydlig tendens till att lågskattekommuner, t.ex. Danderyd och Lidingö, framför allt befolkas av höginkomsttagare, medan högskattekommunerna i allmänhet har flest låginkomsttagare. Därmed förstärks också orättvisan. Det nuvarande skatteutjämningssystemet har uppenbarligen inte kommit till rätta med dessa problem. Därför har regeringen nu i budgetpropositionen föreslagit att skatteutjämningssystemet skall ändras fr.o.m. 1988. Syftet med omläggningen är att minska klyftorna i utdebiteringen. Det gäller inte minst de stora regionala skillnaderna mellan norra och södra Sverige. Skatteutjämningssystemet får på så vis en tydligare regionalpolitisk utformning. Det finns kanske fler orättvisor att peka på. Jag skall inte gå in på dem. Jag skall bara konstatera att det är just dessa orättvisor som ligger bakom det som litet felaktigt har kallats Kjell-Olof Feldts skatteförslag. I själva verket är det tankar, idéer och förslag från tusentals socialdemokrater som har bearbetats till något som väl närmast är att betrakta som en idéskiss. Den här skissen har väckt berättigad uppmärksamhet. Tyvärr är det nog så att de som har haft synpunkter ofta valt att bryta loss och kommentera mindre bitar av förslaget. Man har inte orkat se till helheten, till det ideologiska greppet på skattepolitiken. Väldigt många — särskilt borgerliga tyckare — har uppmärksammat tankegångarna om en sänkt inkomstskatt och en smula triumfatoriskt utropat, att nu har minsann finansministern gått borgerligheten till mötes. Men det finns en betydelsefull skillnad mellan idéskissen och borgerligheten — framför allt moderata samlingspartiet: vi socialdemokrater menar att en eventuell sänkning av inkomstskatten måste finansieras inom skattesystemets ram och på ett sätt som leder till en ökad rättvisa, dvs. på ett fördelningspolitiskt bra sätt. Vi vill inte vara med om några drastiska ingrepp i budgetens utgiftssida. Vi accepterar inga hål i välfärdsnätet. Vi säger blankt nej till systemförändringar av den typ som tidigare lanserats av borgerliga politiker och som nu på nytt dyker upp i borgerlighetens alternativa budgetförslag. Det som tas bort på budgetens inkomstsida måste också kompenseras på samma sida. Därför finns det också i idéskissen förslag till inkomstförstärkningar. Jag har redan nämnt en sådan med klar fördelningspolitisk profil, nämligen en begränsning av avdragsmöjligheterna. Effektivare och höjd kapitalbeskattning är en annan, liksom skärpt förmögenhetsoch företagsbeskattning. Det är alltså detta som bl.a. skall göra vårt skattesystem effektivare från fördelningssynpunkt, helt enkelt skapa en ökad rättvisa. Det har borgerligheten hittills inte visat något större intresse för. Kampen för en jämnare fördelning har vi socialdemokrater i stort sett fått föra ensamma.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

Fru talman! Det var ett mycket intressant anförande som Lars Hedfors höll här. Det hade faktiskt ett ideologiskt anslag, och jag skall ta upp den tråden. Han hänvisade till en LO-rapport, som sade att de rika har blivit ännu rikare under perioden 1975-1984. Rapporten handlade om stora kapitalinkomster, aktieägare och ägare till fastigheter. De som hade förlorat var vanliga arbetare, och skattetrycket hade sjunkit för de 20 000 rikaste under den här tiden. Om man skulle göra — och det tror jag att man kommer att göra — en sådan undersökning beträffande perioden 1982-1987 törs jag förutsäga en del om hur den kommer att se ut. Den kommer att visa klart att de som har tjänat på den här perioden, haft en mycket fin utveckling, är de med stora kapitalinkomster, aktieägare, ägare till fast egendom — dvs. exakt samma grupper som nämns i LO-rapporten. En ny rapport kommer däremot förmodligen att visa att också vanliga löntagare har klarat sig bättre under den här perioden. Den kommer sannolikt även att visa att de 20 000 rikaste har haft ett sjunkande skattetryck under perioden. Nu kommer alltså den intressanta frågan: Vad är det som gör att folk ändå har fått det bättre under den här tiden, att vi faktiskt har haft en förbättring för dem som vi brukar kalla sämst ställda eller låginkomsttagare? Jo, det handlar om världskonjunkturen, som var totalt skev under den tid som berörs i LO-rapporten — beroende på oljepriser och annat. Och det handlar om tillväxt i ekonomin. Svensk industri har gått för fullt. Vi har haft det ganska bra. Jag såg att man gjorde i ordning kamerorna för att följa den kommande debatten. Om ett litet ögonblick kommer dessa att kopplas på. Antagligen är man intresserad av debatten om SSAB. Vad skedde då i SSAB under den period som Lars Hedfors har refererat till? Jo, den borgerliga regeringen satsade 3 miljarder kronor. Företaget hade gjorts ”lönsamt” — så att det faktiskt gav ett överskott 1982. Sedan har det gått ganska hyggligt. SSAB är alltså ett mycket dåligt exempel, eftersom det inte alls visar den mycket fina utveckling som svensk industri har haft. Låt mig lägga till ett moment: tillväxt, dynamik. Det vill vi skapa med det skattesystem som vi har föreslagit!
Fru talman! Först en liten rättelse. Lars Hedfors sade att de höga vinsterna på aktier förekom under åren 1976-1982. Ser vi på utvecklingen på aktiesidan finner vi att huvudparten av de stora aktievinsterna sannerligen skett under åren efter 1982. Lars Hedfors angriper borgerligheten. Jag vill bara säga att vi är tre partier, och jag tycker vi har rätt att bli behandlade som sådana. Centern har aldrig gett avkall på sin grundsyn att samhället har ett ansvar för grundtryggheten. Det är viktigt att slå fast detta. När det sedan gäller den kommunala skatteutjämningen gör Lars Hedfors, liksom en del andra, jämförelser mellan de kommuner som befinner sig inom skatteutjämningsområdet och dem som är utanför. Skall vi göra en rättvis bedömning av skatteutjämningen får vi hålla oss till de kommuner som befinner sig inom skatteutjämningens ram. Om man vill göra en omstrukturering av skatteutjämningsbidragen kan jag inte finna annat än att det är det generella bidraget, som utgår på grundval av faktorer som inte kan påverkas i den enskilda kommunen, som skall byggas ut. Man måste ta en del av de specialdestinerade pengarna. På det sättet åstadkommer man en likvärdighet mellan kommunerna och en möjlighet för kommunerna att själva bestämma men också en möjlighet att få likartade resurser i samtliga kommuner. När det gäller känslan för solidaritet och omsorg om de sämst ställda är jag tveksam till om man kan utmåla socialdemokraterna som det parti som har visat ett särskilt stort intresse för detta, när man tar del av de senaste årens propositioner. Vi kan se på folkpensionärer, låginkomsttagare ,småföretagare, vi kan ta skattefrågorna och inte minst de signaler som nu aviseras. Jag vet inte var den speciella omsorgen om de sämst ställda finns i de riktlinjer som nu skisseras.
Fru talman! Med anledning av att det är kort tid kvar till frågedebatten skall jag inskränka mig till två frågeställningar. Den första är föranledd av vad Lars Hedfors sade att om höginkomsttagarna gynnas av marginalskattesänkningar så skall de missgynnas av förändringar i avdragssystemet. Men detta förutsätter att det uppstår ett slags neutralitet i det hela. Såvitt jag kunnat finna när jag läst idéskissen uppstår inte denna neutralitet om man tittar på hur verkligheten ser ut. Som jag sade i mitt inledningsanförande har huvudparten av arbetarna i landet, som har underskottsavdrag på grund av egnahemsboende, inte möjlighet att tillgodogöra sig den lägre beskattning som uppstår genom realbeskattning på kapitalinkomster. För dem innebär förslaget ett minus, dvs. en högre boendekostnad, och det har också TCO-ekonomerna räknat fram, så jag är inte ensam med mina beräkningsgrunder härvidlag. Jag vill fråga Lars Hedfors om han har tittat på hur det ser ut i verkligheten när han försvarar idéskissen utifrån dessa utgångspunkter. Den andra frågeställningen gäller kommunalskatterna. Som jag också nämnde inledningsvis är det kommunalskatterna som är de besvärande skatterna för flertalet arbetare i landet. Om socialdemokratin har haft cirklar och studier kring dessa frågor, varför har man inte upptäckt att det är de höga kommunalskatterna som är det stora problemet för flertalet av inkomsttagarna? Det är där man måste göra något om man vill göra skatterna rättvisare — självfallet bortsett från att man gör vissa väsentliga förändringar av underskottsavdraget eller, som vi föreslår, helt slopar det. Det är där man behöver gå in med aktioner, och det kan man göra genom att skaffa fram pengar på annat håll, bl.a. med en produktionsbeskattning — som vi föreslår — för att kunna lyfta av stora kostnader från kommunerna och därigenom få ner skattebelastningen för lågoch normalinkomsttagaren.
Fru talman! Vilka avdrag är det som skall tas bort, frågar Bo Lundgren, och vad ger det? Då ställer jag motsvarande fråga till Bo Lundgren. Vilka är det som i största utsträckning utnyttjar de avdrag som ändå finns? Jo, det är höginkomsttagare som gör det. Det vet vi, för det är statistiskt belagt att det är de som tjänar mest på avdragen. Bo Lundgren behöver bara gå till honom närstående politiker som har lyckats utnyttja avdragsrätten så mycket att de inte betalar någon skatt alls, dvs. nolltaxerarna. Där finns det en del pengar att hämta. Stig Josefson säger att centerpartiet minsann inte vill vara med om att urholka den sociala grundtryggheten. Men Stig Josefson, ni kan inte springa ifrån ert förflutna. Ni har varit med i regeringar som har lagt fram skattesänkningsförslag för de bäst ställda samtidigt som de föreslagit en urholkning av sjukförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringssystemet och pensionssystemet. Det kan ni inte blunda för. Dessutom säger ni, Stig Josefson, att ni skall regera — om ni nu får den möjligheten — tillsammans med moderata samlingspartiet. Och moderata samlingspartiet föreslår i sin motion att man skall plocka bort 50 miljarder kronor från utgiftssidan under en femårsperiod. Hur det skall kunna ske utan att man urholkar det sociala trygghetssystemet, det är en gåta som ni måste förklara för mig. Slutligen, eftersom det är knappt om tid, bara en kort replik till Tommy Franzén. Han frågar varför vi inte tar upp kommunalskatterna i idéskissen. Jo, det är för att kommunalskatterna är något som kommunerna skall få bestämma själva. Går vi in här så inkräktar vi på den kommunala bestämmanderätten. Det är möjligt att Tommy Franzén och vänsterpartiet kommunisterna vill göra det.

Fru talman! När det gäller kommunalskatterna ligger det så till att 80-85 90 av kommunernas utgifter är sådant som kommunerna inte bestämmer över själva, utan dessa utgifter beslutas av riksdag och regering. Vi menar att man av dessa delar gott och väl kunde lyfta av kommunerna utgiftsbördor för att därigenom sänka de kommunala skatterna. Det vore inte alls något intrång i den kommunala självständigheten.
Fru talman! Ingen har väl lust att fortsätta denna debatt efter kl. 14.30 så jag skall nöja mig med en kort sammanfattning. Satsar man på ett skattesystem som skapar resurser genom tillväxt så får alla det bättre här i landet. Bibehåller vi ett skattesystem som inte uppmuntrar till arbete och sparande och som är orättvist får vi i Sveriges riksdag och i andra beslutande församlingar i fortsättningen försöka fördela ett sjunkande välstånd. Det är kontentan av vad jag sade. Höjda kapitalvinster utgör inget som helst hinder för ett höjt välstånd. Nu hade jag tänkt hälsa löneministern välkommen till kammaren, men det hann jag inte.
Fru talman! När Lars Hedfors nu igen tar upp frågan vem vi skall regera tillsammans med i en regering vill jag bara ställa en motfråga: Vem regerar socialdemokraterna med? Ni har ju ingen egen majoritet. Jag tycker att den diskussionen är ganska meningslös. Låt oss i stället diskutera vad partierna vill åstadkomma, då får vi en bättre grund för en saklig debatt. Socialdemokraterna sade i höstas att man skall använda avkastningen av engångsskatten till att förbättra pensionerna för de sämst ställda. Är det förslag som nu har lagts fram ett exempel på omsorgen om dem som har det sämst ställt i samhället? Man förbättrar pensionen genom att höja basbeloppet, vilket påverkar ATP-pensionen och ger mest till den som har högst pension, i stället för att höja folkpensionen och pensionstillskottet. Är det ett exempel på omsorgen om de sämst ställda, Lars Hedfors?
Fru talman! Engångsskatten var alltså ett sätt att låta dem som tidigare kommit relativt lindrigt undan den allmänna ekonomiska krisen i Sverige vara med och betala för pensionärskollektivet, som ju tillhör dem som har det sämst i samhället. Bo Lundgren påstår att de 50 miljarderna inte skulle behöva beskära utgiftssidan på budgeten. I moderaternas partimotion står så här: ”För att en sänkning av skattetrycket av den omfattning som vi förespråkar skall vara möjlig krävs därför att den offentliga sektorns andel av BNP minskar i motsvarande omfattning.” Frågan är om inte detta kommer att innebära en nedskärning av utgiftssidan på budgeten och en urholkning av den sociala tryggheten framöver. Centerpartiet och folkpartiet kommer att tvingas att gå med på detta, åtminstone till en del, eftersom de skall samregera med moderaterna. få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att bringa riksskatteverkets beställningar av pappersprodukter i bättre överensstämmelse med riksdagens uttalanden. Den beställning av papper som åsyftas skedde på grund av bildandet av länsskattemyndigheterna. För att vinna samordningsfördelar och uppnå lägsta möjliga kostnad för statsverket gjorde riksskatteverket en central upphandling för hela skatteförvaltningen. Beslut om upphandlingen fattades i juni 1986. Det riksdagsuttalande som Jörn Svensson syftar på är det som finansutskottet gjort rörande användningen av miljövänligt papper i offentlig förvaltning. Utskottet anförde därvid bl.a. att när praktiska förutsättningar finns bör statsförvaltningen öka användningen av miljövänligt papper. Givetvis skall detta riksdagsbeslut lända till efterrättelse. Jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt statskontoret att informera postens inköpscentral och större upphandlande myndigheter om på vilket sätt det miljövänliga papperet kan ersätta det klorblekta. Till slut vill jag nämna att riksskatteverket gjorde sin upphandling innan riksdagen beslutade i enlighet med vad finansutskottet anfört i sitt betänkande.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag förlitar mig naturligtvis på att det i fortsättningen blir en bättre ordning. Jag kan dock inte undanhålla en viss kritik mot statsförvaltningen i detta sammanhang. Även om det inte hade funnits ett riksdagsbeslut, hade man kunnat vänta sig att man på den ledande nivå där besluten fattas hade haft så pass mycket miljömedvetande att man åtminstone hade undersökt om det fanns alternativa möjligheter till den upphandling som jag här åsyftat och kritiserat. Det är nämligen så att samordningsfördelar kan vinnas oavsett vad det är för sorts papper man beställer, om det är miljövänligt papper eller klorblekt papper. Det är något förvånande att man dessutom tycks ha anfört estetiska skäl för att upphandla blekt papper. Det är ett något missriktat sätt att argumentera, därför att det inte bara är estetiken som har betydelse utan även miljöpolitiken. Om jag är rätt underrättad hade det dessutom funnits möjligheter att få vitt papper. Om man nu vill komma ifrån det bruna tråkiga papperet, finns det faktiskt oblekt papper i ljusa nyanser. De gamla tråkiga bruna kuverten har dessutom den fördelen att det är svårare att genomlysa dem, vilket ur sekretessynpunkt kan vara en fördel för medborgarna. Vad som är viktigt i detta sammanhang är att inriktningen av de beställningar som görs av de stora offentliga förvaltningarna kan skapa en efterfrågan på mer miljövänliga papperssorter, och det är denna efterfrågan som tillverkarna av miljövänligt papper efterlyser. Det är därför som denna fråga har en särskild betydelse. Vi hoppas, som sagt, på en bättre ordning i fortsättningen.
Fru talman! Man kan beskylla riksskatteverket för mycket, men att det skulle ha några starkare estetiska böjelser tror jag inte att man kan beskylla det för. I vad gäller valet mellan vita och bruna kuvert kan jag nämna att det inte förelåg någon prisskillnad mellan dessa. Enligt riksskatteverket självt avgjordes valet av att det var lättare att maskinellt, som det heter, kuvertera vita kuvert än bruna kuvert. Nu skall Jörn Svensson inte fråga mig varför det ärså, för det vet jag inte, men det är den upplysning som riksskatteverket har givit. Eftersom man kuverterar 25 miljoner försändelser per år, spelar det en viss roll att de vita kuverten är lättare att hantera i maskinerna. Men det kan kanske bli så att den tekniska utvecklingen leder till att det blir lika lätt att hantera bruna kuvert — vem vet.
Fru talman! Den nya frågeställning som finansministern nu tog upp är irrelevant i ljuset av vad jag tidigare sade, eftersom det finns vita oblekta kuvert. Rimligtvis kan kuverteringen inte vara beroende av huruvida man har blekt eller icke har blekt kuverten.

Fru talman! Det viktiga i sammanhanget är väl att man åtminstone inte är miljöblind inom förvaltningen.

Fru talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig i vilken ordning berörda lokala fackliga organisationer kommer att beredas tillfälle att medverka i den slutliga utformningen av omstruktureringsplanerna inom SSAB Svenskt Stål AB. Enligt vad jag erfarit var man vid SSAB:s styrelsemöte den 2 februari 1987, då företagsledningens underlag till en ny strukturplan för företaget diskuterades, fullt överens om på vilket sätt arbetet med den nya strukturplanen skulle bedrivas. Frågan om de fackliga organisationernas deltagande i strukturplanearbetet finns reglerad i gällande medbestämmandeavtal vid SSAB. Ett brett fackligt deltagande i arbetet med den nya strukturplanen är enligt min mening helt nödvändigt.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det är nödvändigt med strukturförändringar inom Svenskt Stål AB för företagets fortlevnad och för dess utveckling, men när det gäller sysselsättningen måste företaget ta ett stort ansvar för de anställda som nu riskerar att förlora sina jobb. Vad beträffar förslaget om neddragningar av verksamheten i Luleå skall man komma ihåg att arbetslösheten i Norrbotten är landets högsta, mer än dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Det finns inga möjligheter till industrisysselsättning utanför SSAB. Därför måste företaget ta ett stort ansvar för de anställda vid genomförandet av strukturförändringarna. Mot denna bakgrund är det viktigt att de förslag som framlagts från fackens sida om bl.a. utvecklingen av valsverket i Luleå noggrant prövas i dessa strukturdiskussioner. Industriministern säger nu i sitt svar bl.a. att ett brett fackligt deltagande i arbetet med den nya strukturplanen enligt hans mening är helt nödvändig. Med detta kan jag vara fullt nöjd.

Fru talman! Olle Svensson har frågat mig om utfästelser kan ges så att omstruktureringsplanernas praktiska förverkligande inom SSAB Svenskt Stål AB föregås av nära samråd med företrädare för berörda kommuner och lokala fackliga organisationer. Enligt vad jag har erfarit var man vid SSAB:s styrelsemöte den 2 februari 1987, då företagsledningens underlag till ny strukturplan för företaget diskuterades, fullt överens om på vilket sätt arbetet med den nya strukturplanen skall ske. Detta arbete kommer att följa de regler som finns i gällande medbestämmandeavtal vid SSAB. Ett brett fackligt deltagande i arbetet med den nya strukturplanen — både dess utarbetande och dess förverkligande — är enligt min mening fullt nödvändigt. Vad beträffar information till berörda kommuner om strukturplanearbetet har företagsledningen — såvitt jag erfarit — redan lämnat information om sitt förslag till kommunerna. Jag anser det angeläget att SSAB på koncernbolagsnivå etablerar ett forum för löpande kontakter med de kommuner där SSAB är en stor arbetsgivare. Regelbundet återkommande överläggningar bör därför äga rum. Jag har underrättat SSAB:s styrelse om regeringens inställning i denna fråga.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. I min fråga har jag tagit fasta på nödvändigheten av att genom största möjliga öppenhet skingra den djupa oro som finns hos anställda och deras familjer samt befolkningen i stålorterna. Industriministerns svar ligger väl i linje med de önskemålen, då han talar om behovet av kontakter både med kommunerna och med de fackliga organisationerna. Det är vår uppgift som kommer från berörda valkretsar att föra fram till riksdagen de känslor av osäkerhet och vanmakt som vi nu dagligen möter. Jag underkänner inte syftet med det förslag som SSAB-ledningen har framlagt. Säkerligen menar förslagsställarna ärligt att de genom planeringen söker säkra SSAB:s överlevnad och utvecklingsmöjligheter och därmed att de skapar långsiktigt tryggade arbetstillfällen. Men industriministern förstår säkert att hos de berörda dominerar lika ärligt upplevda stämningar av besvikelse inför uppgiften om de djupgående ingrepp i tryggheten som förlusten av 2 200 jobb enligt planen innebär, I Sörmland blir följderna inte omedelbara. Men oron kvarstår inför fortsättningen och vad en nedläggning av gruvorna innebär för TGOJ anställda bl.a. i Eskilstuna, vid hamnen i Oxelösund och ytterst vid järnverket. Jag förutsätter ett lugnande besked om planerade satsningar för att klara metallurgin i Oxelösund. Till sist en fråga till industriministern. Den har beröring med de farhågor som har uttalats kring propositionen om ändrade ägarförhållanden. Innebär talet om börsintroduktion att ägarna ämnar ställa krav på avkastning upp till 15 96 på SSAB och därmed skapa en ytterligare belastning på verksamheten?
Fru talman! En enhällig styrelse inkl. de fackliga ledamöterna begärde att företagsledningen skulle utforma ett underlag för arbetet med en ny strukturplan, ett förslag till handlingsplan för företaget. Detta arbete redovisades i måndags för styrelsen. Industridepartementet har inte deltagit i detta arbete. Ännu återstår många turer, förhandlingar och överläggningar samt mycket annat arbete, innan en strukturplan är färdig. Sista ordet är inte sagt. Detta underströks också av styrelsens ordförande, som framhöll att styrelsen nu skall diskutera och lyssna på de sakskäl som förs fram mot planen och de andra förslagen. Jag kan inte gå händelserna i förväg. Styrelsen lade i måndags enhälligt fast sin plan för hur man skall arbeta. Regeringen skall då inte gå in och styra den behandlingen. Som svar på Olle Svenssons nya fråga vill jag tillägga att den ägarförändring som gjordes i höstas var nödvändig. Men den har ingenting att göra med de åtgärder som SSAB:s styrelse nu har skisserat.
Fru talman! Jag tackar för detta besked. Det innebär enligt min mening att börsintroduktionen med fördel kan dröja. Det är viktigt att SSAB går med vinst, men lönsamhetskraven får inte ställas så höga att de kolliderar med möjligheten att ta rimliga regionalpolitiska och samhällsekonomiska hänsyn. Så en avslutande synpunkt: Då planen nu publicerats utan bindande beslut i styrelsen, såsom industriministern här säger, är det viktigt att ägarna visar största möjliga lyhördhet inför synpunkter från de fackliga organisationerna och berörda kommuners företrädare. Den öppenheten är en förutsättning för att återvinna arbetsglädje och framtidstro hos SSAB:s anställda. Jag vill också påpeka att det krävs ett samarbete mellan stålorterna. Hotet kommer inte inifrån utan utifrån, från de europeiska stålverk som SSAB har att konkurrera med.
Fru talman! Olle Svensson och jag är helt överens om att ett nära samråd med de fackliga organisationerna inom företaget liksom med de kommuner där SSAB är en stor arbetsgivare är nödvändigt. Det rör sig här om beslut och åtgärder av utomordentligt stor betydelse för enskilda människor, för orter och för företaget i dess helhet. SSAB är ett starkt företag, men faror och problem saknas inte. Lönsamheten är inte så god som många trott och tror. Därför är det nödvändigt att strukturarbetet inom SSAB fortsätter, att man skär bort olönsamma delar och satsar på det utvecklingsbara. Om så inte sker går SSAB en osäker framtid till mötes. SSAB saknar inte utvecklingsoch expansionsmöjligheter — det var också det som styrelsen påpekade genom att lägga fram ett omfattande investeringsprogram.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om jag är beredd att aktivt medverka till att SSAB-koncernens gruvdivision tillförs resurser för att i snabbare takt kunna bygga ut satsningarna på s.k. termiskt fosfat och vanadin. Projektet med termiskt fosfat har enligt vad jag erfarit redan studerats inom SSAB. Ett genomförande av projektet skulle enligt företagsledningen kräva investeringar på minst 60 milj.kr. Vanadinprojektet är inte färdigutrett inom företaget. I förslaget till strukturplan, som är under diskussion inom SSAB, kommer frågan om gruvdivisionens framtid att behandlas. Jag utgår från att de nämnda projekten kommer att bedömas i detta sammanhang. Jag är inte beredd att innan de olika frågeställningarna slutbehandlats inom företaget diskutera inriktningen av eventuella statliga insatser.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Den utredning som har gjorts inom SSAB om termiskt fosfat visar att det är ekonomiskt intressant att gå vidare i frågan. När det gäller vanadin vill jag säga att det är intressant också med hänsyn till bojkottsituationen gentemot Sydafrika. Man kan också gå vidare och vidareutveckla pelletsprodukterna i Grängesbergsgruvan — de är klart intressanta för många delar av världsmarknaden. Vi är alla medvetna om att strukturförändringar behövs i företaget för att det skall kunna leva vidare. Men man måste också se på alla dessa vidareförädlingsmöjligheter. Man måste även titta på ägarbilden när det gäller gruvorna. Har gruvorna andra möjligheter att överleva i en annan ägarkonstellation? Det finns en del indikationer på det. Ludvika kommun är hårt drabbat av de omställningar som redan har skett i Västerbergslagen. Det har framgått av industriministerns tidigare svar här i dag att facken kommer att spela en väsentlig roll i uppbyggnaden av den nya strukturen på det här fältet. Det tror jag garanterar att det kommer att bli ett starkt företag som går ut ur den här krisen.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vad regeringen tänker göra för att stoppa nedläggningen av Dannemora gruva. Företagsledningen vid SSAB, Svenskt Stål AB, har på uppdrag av en enig styrelse utarbetat ett underlag för en ny strukturplan för företaget. Detta underlag är för närvarande föremål för diskussioner med de fackliga organisationerna inom företaget. Något beslut i strukturfrågorna har inte fattats. Detta gäller också beträffande Dannemora gruva.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om möjligheterna att i alternativa sysselsättningar ta till vara det faktiska kunnande och den tradition som finns knuten till SSAB:s, Svenskt Stål AB:s, elektrostålverk i Borlänge. SSAB:s företagsledning har på en enig styrelses uppdrag utarbetat ett underlag till en ny strukturplan för företaget. Företagsledningens förslag innebär en stor satsning på att vidareförädla stål. En viktig del av den framtida strategin utgörs av en utveckling av tunnplåtsverksamheten i Borlänge. Strävan är att vidareutveckla Borlänge till ett svenskt tunnplåtscentrum. Där finns redan ett av Europas modernaste och mest effektiva tunnplåtsverk, liksom enheten Dobel, som är ett ledande företag inom beläggning och profilering av kallvalsad tunnplåt. Företagsledningens planer går ut på att dessa delar av SSAB skall expandera. De av företagsledningen föreslagna offensiva investeringarna inom SSAB kommer att utveckla verksamheten i Borlänge. Den kunskap som finns för att ta fram och behandla stål är viktig och nödvändig för att lyckas med de nya satsningarna.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret och konstaterar att det är bra att strukturförslaget innehåller bitar som befäster Domnarvets Järnverks ställning som det ledande tunnplåtsverket i Europa. Men den övriga strukturen innebär att det tyvärr inte är 850 utan snarare 1 200 arbeten som försvinner. När man skall genomföra så drastiska åtgärder är det utomordentligt väsentligt att man vet att man hamnar rätt, så att åtgärderna på sikt är de absolut bästa. Man måste också beakta att omstruktureringsvinsterna inte hamnar utanför företaget SSAB, och man måste se till helheten för stålindustrin i landet, kanske t.o.m. i Norden. Det är ett högt mänskligt pris som man riskerar att få betala i en sådan här omstrukturering. Då måste man också vara säker på att åtgärderna är de rätta och de långsiktigt riktiga.
Fru talman! Jag vill gärna erkänna att jag är glad över att Bengt-Ola Ryttar har ställt sin fråga. Det är nämligen en fråga som fäster uppmärksamheten också vid den offensiva delen av de förslag som SSAB:s företagsledning har arbetat fram. Det är viktigt att denna för framtiden så helt avgörande del i den föreslagna strategin också kommer fram. I de senaste dagarnas debatt har det faktum att SSAB också lagt fram förslag om att investera och bygga ut försvunnit. Det är ändå fråga om en miljardinvestering som SSAB fått resurser för bl.a. genom det konvertibla lånet från LKAB. Det är alltså ingen liten investering man föreslår — det är en miljardinvestering för att göra företaget bättre och konkurrenskraftigare. Enligt förslaget skall man investera 450 miljoner i Borlänge för kvalitetsoch kapacitetshöjningar av tunnplåtstillverkningen och för en ökad vidareförädling. Det är viktigt för att göra SSAB och Borlänge starkare.

Fru talman! Jag skall be att få tacka bostadsministern för svaret. Det aktuella tingsrättsutslaget ger anledning till flera reflexioner, och då bortser jag inledningsvis från de negativa effekter som kommer att uppstå för tillgången på andrahandsbostadsrättslägenheter. Jag bortser också från det moraliskt tvivelaktiga i att en andrahandshyresgäst efter ett frivilligt träffat avtal, som redan löpt nio månader, plötsligt stämmer sin värd för hyresocker. För det första är min reflexion att lagen är luddigt skriven eftersom det inte framgår om bostadsrättslägenheter, när det gäller principen för hyressättning, skall jämföras med hyreslägenheter. För det andra är det uppenbart orimligt att en person som hyr ut i andra hand inte skall få ta ut sina egna självkostnader. Det är alltså inte bara det allmänna som skall subventionera boendet, utan nu begärs att en enskild person kraftigt skall subventionera en annans boende. För det tredje är det också orimligt att en person som i bästa samförstånd med motparten hyr ut sin lägenhet till ett överenskommet pris bötfälls utan att ha en aning om att ha begått ett brott. Om nu hovrätten fastställer tingsrättens överklagade dom, innebär detta att tusentals bostadsrättsinnehavare och för övrigt också ett stort antal villaägare är brottslingar — i lagens mening men knappast i folkopinionens. En sådan lagstiftning måste ändras. För det fjärde slutligen visar den här avslöjade stora skillnaden mellan marknadshyran och den s.k. bruksvärdeshyran hur orimlig rundgången i vårt samhälle är. Skyhöga skatter kräver mycket omfattande bostadssubventioner. Jag har två följdfrågor till bostadsminister Hans Gustafsson: 1. Delar Hans Gustafsson min uppfattning att bruksvärdet ligger annorlunda till för bostadsrättslägenheter än för hyreslägenheter, med tanke på de kapitalkostnader som vidlåder bostadsrättslägenheten? 2. Är det oskäligt att ta ut självkostnadspris när man hyr ut i andra hand?

Fru talman! Hur många instanser som än har tillstyrkt det här förslaget, Hans Gustafsson, kan det vara luddigt. Det står i lagtexten talat om ”bostadslägenhet” men alltså inte om ”bostadsrättslägenhet”, och ingen vet om lagstiftarna har avsett även bostadsrättslägenhet. Om de gjort det hade de antagligen skrivit in detta i texten. Hans Gustafsson radar upp en massa svårigheter att beräkna bruksvärdeshyran för en sådan här lägenhet. Ja, jag delar helt denna uppfattning, och detta visar ju hur orimligt systemet är — med subventioner som har tvingat ner den hyra som allmännyttan sätter.

Fru talman! När det gäller att ha avtalat bort besittningsrätten är det faktiskt så i det här fallet att såväl bostadsrättsföreningens styrelse som hyresnämnden godkänt avtalet i fråga som nu har varit föremål för tingsrättens dom. Sedan har jag inte riktigt klart för mig om bostadsministern tycker att det är skäligt att en enskild person genom att ta ut lägre kostnader än vad han själv har subventionerar en annans boende. Tydligen vill Hans Gustafsson inte att man skall kunna hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand. Men det finns ju massor av fullt legitima fall där man under en tid inte bebor sin lägenhet och vill ha den tillbaka efter att ha hyrt ut den. Skall man då tvingas att subventionera uthyrningen, om det här utslaget vinner laga kraft? Jag tycker inte att jag har fått ett tillräckligt klart svar från bostadsministern hur han ser på skäligheten i att ta ut de egna självkostnaderna.

Jag får erinra om de regler som gäller för frågedebatter.
Fru talman! Jag har svårt att se att bostadsministern har svarat på den fråga jag ställde, hur han tror att andrahandsmarknaden kommer att påverkas, om domstolsutslaget vinner laga kraft. Det är väl ett intresse också för den ansvarige för bostäderna i vårt land att det finns en väl fungerande marknad. Min uppfattning är att om bostadsrättslägenheter när det gäller bruksvärdet skall jämföras med hyreslägenheter, kommer den marknaden — åtminstone den vita marknaden — helt att försvinna. Vi får en svart marknad, som varken Hans Gustafsson eller jag kan önska oss. Min fråga gäller alltså fortfarande: Hur tror bostadsministern att den marknaden kommer att utvecklas?

Fru talman! Tyvärr får jag inte riktigt svar från bostadsministern. Jag får väl avslutningsvis uttala den förhoppningen att bostadsministern, när ärendet så småningom har kommit upp i hovrätten och man får ett utslag i ena eller andra riktningen, tänker om och överväger om inte lagstiftningen behöver ändras så att vi får en marknad som fungerar där det finns rättigheter på båda sidor som är relevanta.

Fru talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den alltmer tilltagande vandaliseringen på allmänna platser och de kostnader för allmänheten som detta medför både som skattebetalare och som kollektivtrafikresenärer. Jag vill först påpeka att vandalisering på allmänna platser till största delen är ett ungdomsproblem. Det bästa sättet att komma till rätta med den här typen av brottslighet är att vi alla ställer upp och säger ifrån: Det här tolererar viinte. Jag menar att det ytterst handlar om att vi alla måste ta vårt ansvar och säga ifrån när vi blir vittnen till den här typen av skadegörelse. Gör vi på det sättet, blir det lättare för polisen och de drabbade att ingripa mot denna brottslighet. Det är också viktigt att det finns lämpliga åtgärder att sätta in i dessa sammanhang. Regeringen har i dag till lagrådet remitterat ett lagförslag som innebär att domstolarna — när de dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn — skall kunna ge de dömda föreskrifter att hjälpa till med att avhjälpa de skador som de har orsakat eller att på annat lämpligt sätt biträda den som drabbats. Frågan om möjligheter för polis och åklagare att kunna meddela sådana föreskrifter som villkor för rapporteller åtalsunderlåtelse kommer att behandlas i en departementspromemoria som nu förbereds i justitiedepartementet. Jag vill också påpeka att de lokala polisstyrelserna genom polisreformen har fått ökad möjlighet att besluta om kraftsamling mot olika slags ordningsstörningar som upplevs som besvärande.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var ju ett svar som innehöll en del, och det var bra det vi fick höra. Jag skulle vilja fyll på justitieministerns lista över åtgärder med ytterligare några. Den vandalisering som nu pågår och som i Stockholms läns landsting kostar SL, trafikbolaget, 13 å 14 milj.kr. årligen är faktiskt en skadegörelse som är utomordentligt omfattande och systematisk. Första punkten på min lista är därför att regeringen borde överväga att ta upp ett resonemang med RÅ om huruvida detta kan betraktas som grov skadegörelse. För det andra skulle man kunna önska sig en av regeringen och föreningslivet stödd aktivitet i skolorna för att försöka hitta lösningar. Precis som justitieministern säger, är ju det här ett ungdomsproblem. För det tredje talar justitieministern om att nu har polisstyrelserna fått möjlighet till kraftsamlingar på offentliga platser. Jag vill erinra om en promemoria från SL i Stockholm som nyligen landat på mitt bord. Där konstateras att Stockholmspolisen nu överger tre tunnelbanestationer på grund av personalbrist. För det fjärde skulle man önska sig en laglig grund för vaktmän att följa med på tåg, bussar, pendeltåg och tunnelbanetåg. Detta sammantaget skulle vara en kraftsamling, och jag överlämnar listan till justitieministern. Avslutningsvis vill jag, fru talman, ställa en fråga. Ett förslag till ordningslag, som är ute på remiss, innehåller förslag till avkriminalisering av en rad sådana här brott. Är det regeringens mening att stödja förslaget att avkriminalisera brott och därmed göra samtliga insatser på offentliga platser meningslösa?
Fru talman! Beträffande det sista Göran Ericsson nämnde vill jag säga att beredningen av det ärendet inte är avslutad. Jag har inte tagit ställning. Jag har haft en uppvaktning från trafikföretaget och jag vet dess inställning till de föreliggande förslagen. Sedan är det glädjande att höra att Göran Ericsson stryker under de förebyggande åtgärdernas betydelse. Det finns många goda krafter som kan samlas för attt.ex. hjälpa ungdomarna att skaffa alternativa miljöer, som gör att de kan hålla sig borta från sådana här dumheter. Jag har talat om kriminalpolitiska åtgärder. Jag vill också stryka under att den som stökat till och vandaliserat enligt skadeståndslagen är skyldig att betala vad han eller hon förorsakat. Det gäller även unga människor, och de skall vara medvetna om detta. Det gäller även föräldrar som har ett ansvar. Om de inte har tillräcklig tillsyn över sin barn kan de få skadeståndsskyldighet också. De skall tänka på detta. Är inte dessa regler tillräckliga, är jag beredd att se över dem.
Fru talman! Jag vill passa på att tacka än en gång för de kommentarer justitieministern gav. Det ser ut som om vi börjar nalkas någon form av consensus på detta område. Några ytterligare åtgärder i kombination med de tidigare insatta, som justitieministern redovisade här, skulle kunna göra situationen mera komplett och kanske också leda till en bättre tingens ordning. Detta är ett problem inte bara för Stockholms lokaltrafikbolag och Stockholms allmänna platser. Detta börjar bli ett betydande storstadsproblem.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat om regeringen tänker förbjuda kostnadsökningar. Som riksdagsman och väl förtrogen i samhällsekonomiska frågor är Hugo Hegeland säkert medveten om vilka möjligheter statsmakterna har att författningsvägen direkt inskrida mot kostnadsutvecklingen i ekonomin. Det finns emellertid ett samband mellan kostnader och priser. Regeringens ekonomiska politik eftersträvar att samtidigt få ned kostnader och priser. Prisstoppet är ett led i denna strävan. De privata löntagarorganisationerna har nu också meddelat att man inte kommer att begära omförhandling av årets löner och bidrar därmed till att hålla kostnaderna nere.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Med anledning av passusen ”Regeringens ekonomiska politik eftersträvar att samtidigt få ned kostnader och priser. Prisstoppet är ett led i denna strävan” kan jag inte låta bli att anföra vad Kjell-Olof Feldt sade i januari 1985 i nationalekonomiska föreningen: ”Jag har i olika sammanhang förklarat att prisstopp vid det här laget lurar väldigt få. Som metod att eliminera inflation i situationer där vi, beroende på inhemsk eller utländsk kostnadsutveckling, normalt drabbas, är den verkningslös.” Men nu tror man alltså inte att den är verkningslös. I ett avseende kan jag hålla med statsrådet, nämligen att prisstoppet åstadkommit ett omförhandlingsstopp. Det är ju rätt originellt och lär aldrig hända någon mer gång. Det blir en s.k. historisk händelse. Men det allvarliga är att samtidigt har LO förklarat att man kommer att fortsätta att slåss för att få igenom en prisklausul, som ger löntagarorganisationerna rätt till nya pengar om inflationen överstiger en viss gräns. Här är man inne på just den illusion vi i Sverige odlat under en längre tid, nämligen att man kan få kompensation för inflation. Men, och det bör upprepas, kompensation för inflation är en illusion. Det var intressant att vår löneminister — när vi nu fått en löneminister — också håller med om detta. Vi vet alla att löneoch prisspiralen innebär att priserna åker hiss och lönerna går i trappor. Det innebär bara en snabbare inflation. Ärlöneministern beredd att vidta några åtgärder för att sprida kunskap till svenska folket om att kompensation för inflation är illusion och därför plädera för avskaffande av alla prisklausuler?
Fru talman! Vi råder inte över en fri avtalsmarknad. Det är uppenbart att prisstopp inte eliminerar kostnader. Men kostnader och priser kan ingå en olycklig förening. Jag tror att Hugo Hegeland kan hålla med om det och att det därför kan finnas anledningar att försöka bryta en sådan spiral som kan uppstå när kostnader och priser jagar varandra. Det är därför vi infört ett prisstopp.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med statsrådet att det är viktigt att vi försöker bryta prisoch kostnadsutvecklingen, men det går ju inte genom att bara ingripa mot symptomen. Som jag en gång i tiden försökte lära Bengt K. Å. Johansson — och han har lätt för att fatta så det sitter säkert kvar — får man fram priset genom att jämföra kostnadskurvan med efterfrågekurvan. Det beror på dessa två moments utseende. Vi har en kostnadssida och en efterfrågesida, och båda två påverkar givetvis de priser man får. Men vi har i Sverige odlat uppfattningen att det är naturligt att få kompensation för inflation, och därför har vi fått dessa prisklausuler i löneavtalen. Eftersom vi har en stor offentlig arbetsmarknad har löneministern verkligen möjligheter att där börja sitt upplysande arbete om illusionen att få kompensation för inflation.
Fru talman! Hugo Hegeland kan vara övertygad om att jag bedriver det upplysningsarbete som jag har möjligheter och anledning att göra. Det är så, Hugo Hegeland, att den allmänna prisstegringen 1986 var den lägsta på över ett decennium och att den övervältringseffekt som alltid tenderar uppkomma från ett år till ett annat på grund av tidigare prisoch kostnadsstegringar är liten under 1987. Vi har också ett avtal på arbetsmarknaden som innebär lägre kostnadsökningar under 1987. Det finns en allvarlig fara att det gamla prisbeteendet finns kvar och att man lever i föreställningen att det internationellt och i Sverige finns utrymme för årliga prishöjningar av gammalt snitt. Det finns anledning att ta alla ur den villfarelsen. Kanske ett prisstopp kan medverka till att skapa den förståelsen.
Fru talman! Jag tackar för detta mycket positiva svar. Jag kunde nöjt mig med det, men vill ändå göra ett tillägg beträffande det prisstopp som införts och lett till ett omförhandlingsstopp. Det innebär endast att man samlar upp latenta prisstegringstendenser som kommer att explodera den dag prisstoppet avskaffas. Under 1986 hade vi en prisstegringstakt på bara 3,3 26. Det får jag gratulera regeringen till, för det trodde jag inte vid årets början. Men vad hände sedan? I januari 1987 steg priserna tio gånger snabbare än under december 1986, för man samlade upp kostnadsökningar som resulterade i prisökningar. Samma sak gör man givetvis nu. Den dag prisstoppet avskaffas får vi en prisexplosion, och sedan följer kraven på lönekompensation och så fortsätter vi denna spiral som så småningom kanske når himlens höjder.
Fru talman! Jag tycker inte man kan bortse från huruvida det blev en omförhandling eller inte. En omförhandling hade väl lett till justering av avtalet på den privata sidan och rimligen också lett till högre lönekostnader, som i sin tur hade varit en grund för anspråk på att höja priserna. Det är naturligtvis en viktig faktor som spelar roll för prisoch kostnadsutvecklingen under 1987, kanske också för åren därefter.
Fru talman! Men med det prisstopp regeringen infört har vi inte löst problemen. Vi bara skjuter på det hela, så det är absolut inte fråga om annat än att komma åt symptomen. Vi skjuter på problemet beroende på hur länge regeringen tänker behålla prisstoppet. De grundläggande problemen finns kvar lika mycket som tidigare oavsett vilken inställning vi har till deras lösande. Under tiden har vi dock möjlighet att verkligen bedriva en upplysningskampanj om att denna självklara inställning man nu har — att man kan få kompensation för inflation genom dessa prisklausuler i avtalen — inte kommer att fungera. I Sverige stiger lönekostnaderna och prisnivån dubbelt så mycket som i våra konkurrentländer, och vi förlorar marknader. Det ligger givetvis därför framför allt i löntagarnas intresse att vi tar kål på myten om kompensation för inflation.

Fru talman! Tore Claeson har frågat finansministern om regeringen tänker införa ett allmänt hyresstopp. Bakgrunden till det allmänna prisstopp som nyligen införts är faran för att tidigare års tendenser till stora årliga prishöjningar lever kvar också under 1987, trots att sådana höjningar då inte skulle vara kostnadsmässigt motiverade. På hyresmarknaden är läget dock annorlunda. Hyrorna för år 1987 har genom förhandlingar redan fastställts för större delen av det allmännyttiga bostadsbeståndet, och hyrorna hos de allmännyttiga bostadsföretagen är genom bruksvärdesreglerna bestämmande för hyresnivån inom det enskilt ägda bostadsbeståndet. Risken för plötsliga prisstegringar är därför inte lika stor på hyresområdet som i fråga om andra varor och tjänster. Svaret på Tore Claesons fråga är mot den bakgrunden att regeringen inte ser någon anledning att föreslå riksdagen en särskild lagstiftning om hyresstopp.
Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det var synd att regeringen inte ser någon anledning att föreslå riksdagen en särskild lagstiftning om hyresstopp. Det nuvarande läget skiljer sig inte markant från läget våren 1984, då regeringen föreslog och riksdagen fattade beslut om ett hyresstopp som skulle avse tiden från den 1 april till årets slut 1984. Motiven för införande av detta hyresstopp var desamma som man kan utläsa nu då det gäller motiven för det prisstopp som nyligen har införts. Enligt statsministerns anförande i gårdagens debatt kom prisstoppet till för att man skulle få kontroll över prisutvecklingen, få stopp på inflationsförväntningarna och för att hindra omförhandlingarna beträffande lönerna. Han efterlyste nu ett ansvar från företagarna för att prisstoppet skall få avsedd effekt. Jag tycker att det borde vara lika angeläget att skydda hyresgästerna mot nya hyreshöjningar och att efterlysa ansvar från byggherrar och fastighetsägare. En hyresutveckling liknande den som vi har haft under de senaste åren kan knappast förenas med regeringens uttalade inflationsmål, eftersom de hyreshöjningar som nu har skett och som kommer att ske som ett resultat av det bruksvärdessystem som vi har, kommer att väsentligt bidra till att späda på inflationen. Det är detta som är oroande. Vill man helhjärtat slåss för att hålla tillbaka inflationen och för att hindra omförhandlingar av lönerna och få stabilitet borde hyresstoppet ingå som ett mycket viktigt led i detta sammanhang.
Fru talman! Tore Claeson, situationen var helt annorlunda 1984 än den är nu. Då fattade man beslut om en särskild lag om hyresstopp, eftersom det fanns generella prisklausuler i avtalen som innebar, att om priserna skulle komma att stiga med mer än prognostiserat pris, skulle också hyrorna komma att stiga och därigenom orsaka en våg av nya hyresstegringar. Det var huvudmotivet för att man då införde ett hyresstopp enligt en särskild lagstiftning. Det sades rent av i propositionen, att i den mån det pågick förhandlingar, skulle de hyror som man kunde förhandla fram komma att gälla för hela denna tid. Det var ett uttryck för att man inte tänkte bryta bruksvärdesprincipen på hyresmarknaden. Syftet är alltså att inte göra det nu heller.
Fru talman! Jag känner väl till diskussionerna och motiven vid detta tillfälle. Jag hävdar bestämt att syftet — som även anförts i propositionen, jag har den liggande på min bänk — med att införa hyresstopp var att förhindra hyreshöjningar som skulle driva på inflationstakten. Vi har precis samma läge nu. Vi vet att hyreshöjningar kommer att ske som ett resultat av att de flesta allmännyttiga bostadsföretagen har träffat uppgörelser om hyreshöjningar på ca 5 90, dvs. mellan 50 och 100 kr. per månad. Nu kommer de privata fastighetsägarna att försöka följa efter och med hänvisning till överenskommelserna höja hyrorna. Det omfattar halva hyreshusbeståndet. Detta kommer att slå igenom då det gäller konsumentprisindex, och det kommer även att driva på inflationstakten. Därför vill jag åter säga, att om man helhjärtat vill bekämpa och sätta stopp för detta, bör man införa även ett hyresstopp.
Prot. 1986/87:65 Fru talman! Även 1984, Tore Claeson, var vissa av hyrorna fastställda, 5 februari 1987 andra skulle fastställas. Man tänkte sig då att det i detta läge skulle råda en 3 i - ; - Om kyrkans inställhyresparitet också genom att man, även om förhandlingarna inte var SR za Sa MN 5 ning till frågan om ett avslutade, skulle kunna tillämpa motsvarande hyresprinciper som på de vier liv redan avtalade områdena. Men skälet till att man gick in med ett hyresstopp var att man ville förhindra att det i fråga om detta blev en snabbare hyresstegring än vad som motsvarade den 5-procentsnorm som man försökte introducera när det gällde löneoch prismarknaden i övrigt. Det var detta som kunde hotas av att det fanns särskilda prisklausuler i de hyresavtal som man träffade.
Fru talman! Jag vill än en gång säga att förslaget om hyresstoppet och genomförandet av det motiverades av prisstoppet och genomfördes samtidigt som detta. Man hade samma motiveringar, dvs. att hejda prisutvecklingen. Jag tycker att statsrådet glider undan när han talar om de olika avtalen som träffats, vilken kompensation som skulle kunna utfalla, osv. Vad det egentligen handlar om är att hyrorna har ökat mer än priser och konsumentindex under de senaste åren. Vill man hålla nere levnadskostnaderna för vanliga löntagare, finns det mycket goda skäl att nu införa ett hyresstopp.

Fru talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av ett uttalande av biskopen Krister Stendahl i frågan om ett evigt liv. Mitt svar är: Nej.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Biskop Stendahl har i en bok ifrågasatt uppståndelsetron.

Det är självklart, fru talman, att när en av kyrkans förnämsta företrädare framför sådana synpunkter väcker det stor uppmärksamhet i vida kretsar. Eftersom vi har en statskyrka och en kyrkominister som är föredragande vid biskopsutnämningar, är det inte bara rimligt utan enligt min mening helt nödvändigt att vi i riksdagen debatterar frågan med det statsråd som har det 83 politiska ansvaret för svenska kyrkan. Att statsrådet svarar blankt nej på min fråga visar kyrkoministerns brist på intresse för svenska kyrkans trosfrågor. Men så lätt skall inte kyrkoministern komma undan. Ett statsråd, ansvarig för den svenska kyrkan, kan inte — får inte — passivt och likgiltigt åse vad som betecknas som en attack av en biskop på kyrkans mest grundläggande trossats, tron på ett evigt liv. Statsrådet måste här och nu ge ett klart besked — om han anser att en av svenska kyrkans fundamentala trossatser fortfarande gäller. Jag frågar därför direkt — och jag vet att hela svenska folket är intresserat av svaret: Skall inte svenska kyrkans biskopar omfatta och predika tron på det eviga livet?
Fru talman! Med anledning av vad Filip Fridolfsson nu säger vill jag göra korta kommentarer i tre avseenden. För det första vill jag erinra herr Fridolfsson om innebörden i 1983 års kyrkomötesreform. Den innebar nämligen ett klart besked när det gäller vilka frågor regering och riksdag skall ta ställning till och vilka frågor kyrkan själv skall ta ställning till. Enligt kyrkomötesreformen är lärofrågorna och andra s.k. inomkyrkliga frågor en uppgift för kyrkan och icke en uppgift för staten. De lagändringar som gjordes i samband med reformen ger också kyrkans eget organ, kyrkomötet, möjlighet att genom kungörelser meddela bestämmelser om kyrkans lära. Detta är alltså en fråga för den nya kyrkliga organisationen, icke en fråga för staten. För det andra vill jag erinra herr Fridolfsson om att det i övergångsbestämmelser till regeringsformen, som låg till grund för 1983 års kyrkomötesreform, står att regeringen inte kan besluta i de inomkyrkliga frågorna. Regeringen får alltså inte ta ställning till dessa frågor. För det tredje: Genom att herr Fridolfsson inte har uppmärksammat dessa grundläggande skiljelinjer mellan vad regering och riksdag skall besluta om och vad kyrkan skall besluta om, bidrar han till att skapa oklarhet i dessa viktiga frågor. Jag finner det angeläget att regering och riksdag med kraft håller fast vid den nya ordningen, som säger att regeringen inte befattar sig med frågor om kyrkans lära och därmed inte heller med frågan om ett evigt liv.

Fru talman! Statsrådet säger att regeringen inte lägger sig i kyrkliga lärofrågor och teologiska tvistefrågor. Men detta är inte sant. Vi vet alla att regeringen i samband med biskopsutnämningar har tagit klar ståndpunkt när det gäller olika uppfattningar som finns inom svenska kyrkan i en ämbetsfråga — det är helt klart. Men när det gäller svenska kyrkans trosuppfattning om ett evigt liv menar kyrkoministern att regeringen inte skall ha synpunkter. Får jag fråga: Varför mäter kyrkoministern med olika mått när det gäller viktiga trosfrågor och lärofrågor inom svenska kyrkan?
Fru talman! Jag finner det litet konstigt att vi inte kan diskutera den här frågan utifrån samma verklighetsuppfattning. Alla här i salen bör ha klart för sig vad riksdagen har tagit ställning till i samband med kyrkomötesreformen — och det är alldeles klart att lärofrågorna och de inomkyrkliga frågorna inte är frågor för regeringen att ta ställning till. Låt mig också erinra om att det var en bred partiledaröverenskommelse som ledde fram till denna ståndpunkt. Eftersom varken kyrkan eller de politiska partierna var beredda att ta ställning till Alva Myrdals arbete på att skilja kyrkan från staten, kom man fram till kyrkomötesreformen och denna kompromiss. Jag har under min tid i regeringen drivit frågan så, att jag har tagit kontakt med de andra politiska partierna, så att vi skall vara sams när vi nu sjösätter denna kyrkopolitiska reform. Det har varit bred enighet mellan samtliga politiska partier om att verka för denna reform med den här innebörden. Utnämningen av biskopar innebär inte, som jag ser det, att vi på något sätt tar ställning i trosfrågorna.

Fru talman! Statsrådet förnekar icke att ni tidigare blandat er i kyrkans lärofrågor — och kan inte göra det. Jag beklagar att statsrådet inte vill gå in i en seriös debatt om en trosfråga som miljoner svenskar uppfattar som utomordentligt viktig — men har synpunkter i övrigt. En liknande fråga av samma innebörd skall besvaras efter den här debatten. Kammarens debattregler tillåter inte att jag kommenterar den frågan, och det skall jag inte heller göra. Men jag har en känsla av, fru talman, att kyrkoministern välkomnar den frågan, upplever den som en frälsarkrans som man kan klamra sig fast vid genom att säga att regeringen inte har med kyrkans tro att göra.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om det är en angelägenhet för regeringen att uttala sig om kyrkans lära om det eviga livet. Mitt svar är: Nej.
Fru talman! För mig som kristen är det en självklarhet att uppståndelsetron är en central del av kristen tro och bekännelse. Men det är naturligt att denna och andra lärofrågor diskuteras i kyrkorna och i den offentliga debatten. Skall då staten — regeringen — lägga sig i denna debatt? Kyrkoministern svarar nej, och det tycker jag är bra. Men det är inte så underligt att många —t.o.m. i denna kammare — tror att regeringen faktiskt har med saken att göra. Statskyrkosystemet är kvar. Regeringen utser biskopar, domprostar och många andra kyrkliga befattningshavare. I detta värv har regeringen tagit ställning i en teologisk fråga, nämligen synen på prästämbetet. I den meningen är lärofrågor en angelägenhet för regeringen. En dom i kammarrätten nyligen har också understrukit detta. Bakgrunden är att en präst i svenska kyrkan låtit vuxendöpa sig och börjat tjänstgöra som pastor i en pingstförsamling. Domkapitlet ville skilja mannen från prästämbetet, men kammarrätten avvisade denna dom. Kammarrättens dom kan inte överklagas. Staten har tagit ställning i en lärofråga. Allt detta är orimligt och illustrerar vådorna av statskyrkosystemet. Kravet på frihet för svenska kyrkan får ny aktualitet. Och då blir min fråga till kyrkoministern: Är det nu inte dags att staten inleder en samtalsomgång med svenska kyrkan i syfte att ge detta trossamfund en gentemot staten fri ställning?
Fru talman! Det gläder mig att Jan-Erik Wikström och jag har samma uppfattning i sakfrågan, nämligen att det inte är en angelägenhet för regeringen att uttala sig i frågor om kyrkans lära — och i det här fallet om det eviga livet. Så tar Jan-Erik Wikström upp en mycket stor principfråga, som han inte berörde i den skriftliga frågan, nämligen om hela vårt statskyrkosystem. I överläggningar med samtliga partier har vi varit överens om att kyrkomötesreformen har varit en stor sak att genomföra, och att vi i enighet skulle arbeta på att genomföra den. Detta har betytt en mycket stor reformering, varvid lärofrågorna och många andra frågor har överförts till kyrkan själv. Det pågår nu också en utvärdering av kyrkomötesreformen, inte beträffande förhållandet kyrka-stat, men beträffande en hel del andra viktiga frågor. När denna utvärdering är klar skall det, menar jag, stå varje parti fritt att avgöra om det vill ta upp den här frågan igen. För min del har det känts angeläget att det skall finnas en bred enighet inom svenska kyrkan samt inom och mellan de politiska partierna, innan denna fråga tas upp. Jag har inte ansett att bedömningen av frågan utifrån den synpunkten bör komma upp under denna mandatperiod.
Fru talman! Den slutsats man kan dra av denna debatt, och av att denna debatt också kan föras i riksdagen måste ju vara att man ställer sig frågan om det är rimligt att vi skall fortsätta att ha det på detta sätt. Vi behöver här inte tala om den katolska kyrkan, pingströrelsens eller Missionsförbundets lära, men frågan om svenska kyrkans lära finns på något sätt ändå kvar på dagordningen och i sinnet hos många, bl.a. hos flera riksdagsledamöter. Jag tycker att det vore önskvärt att få klarhet på den punkten. Med tanke på alla djärva beslut som regeringen står för tycker jag att man borde ta sig en funderare över om det vore så underligt om vi började inleda samtal i denna fråga efter alla dessa år.

Fru talman! John Andersson har frågat miljöoch energiministern vilken anledningen är till att regeringen avslog en begäran från länsstyrelsen i Västerbottens län om ersättning till fjällbefolkningen med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen har inte, som frågaren hävdar, avslagit någon begäran från länsstyrelsen i Västerbottens län om ersättning till fjällbefolkningen med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Frågan om ersättning till denna grupp bereds för närvarande i jordbuksde | partementet i enlighet med riksdagens beslut i december förra året. Som underlag används bl.a. material som har redovisats av länsstyrelsen i Västerbottens län. Handläggningen är inriktad på att besked skall kunna lämnas till de berörda utan onödig tidsutdräkt.

Herr talman! Först ett tack för svaret på frågan — och kanske också ett grattis till regeringen för att den till slut lyckats lösa problemet med vilken minister som skulle svara. Anmärkningen på min konkreta fråga är nog i huvudsak riktig. Under tiden har jag emellertid rett ut oklarheten med tjänstemän på departementet, och därför är anmärkningen oväsentlig i detta sammanhang. Jordbruksministern svarar nu att man bereder denna fråga i departementet i enlighet med riksdagens beslut i december förra året. Det är bra eftersom riksdagens beslut är mycket klart. Beslutet anger att dessa människor är berättigade till kompensation. De skall också informeras, så att ersättning snarast möjligt kan betalas ut till alla ersättningsberättigade. Jag är litet fundersam med anledning av den sista raden i det skrivna svaret. Där sägs att handläggningen är inriktad på att besked skall kunna lämnas till de berörda utan onödig tidsutdräkt. Det där måste väl ha formulerats fel. I stället måste väl meningen vara att ersättning skall kunna lämnas till de berörda utan onödig tidsutdräkt. Vad skulle ett besked annars kunna innehålla? Det handlar ju hela tiden om att dessa människor skall kunna få ersättning. Avslutningsvis vill jag nämna att jag delvis är mycket kritisk till hur denna fråga har blivit hanterad. Vad jordbrukare, renskötare och älgjägare beträffar har dessa redan fått sina pengar, och det är också klart vilket belopp det gäller. När det däremot gäller de enskilda människorna som har en stor naturahushållning, vilken mer eller mindre är ett måste för att dessa människor skall kunna bo kvar i sina bygder, har det ännu inte hänt någonting. Det har snart gått ett år och fortfarande bereder man frågan. Jag 87 kommer att följa denna sak med stor uppmärksamhet, och jag hoppas att jag inte behöver återkomma med flera frågor.
Herr talman! När det gäller den sista punkten som John Andersson tog upp så är det på det sättet att man i Sverige omedelbart efter Tjernobylolyckan gick ut och tog på sig mycket stora kostnader, delvis på ”löpande räkning”. Detta för att hålla de inom jordbruksnäringen, rennäringen osv. som genast kunde identifieras skadeslösa. Sedan har man gått igenom de anspråk som har kommit fram, där det kanske är svårare, även för vederbörande, att på rak arm peka på vilken typ av förlust som uppkommit. Det må t.ex. gälla fiske som inte har blivit av etc. Nu har riksdagen i december förra året fattat ett beslut om delvis nya kriterier för ersättning. Då vi självfallet skall fatta våra beslut utifrån dessa kriterier så snabbt som möjligt gick vi omedelbart efter riksdagens beslut ut med en begäran till länsstyrelserna om att få material. Länsstyrelserna kan ge regeringen underlag för bedömningen, så att de människor som har blivit drabbade skall kunna få ett besked så snabbt som möjligt.
Herr talman! Jag är nöjd med beskedet att ersättning nu skall utgå i enlighet med vad riksdagen beslutade i december. Orsaken till att jag är kritisk är att jag hade en interpellationsdebatt med Birgitta Dahl och då fick det intrycket att även dessa människor som är beroende av en stor naturahushållning skulle vara berättigade till ersättning. Tydligen hade jag missuppfattat den debatten. Nu har vi dock fått detta riksdagsbeslut, och jag utgår ifrån att de äntligen efter så lång väntan skall få den ersättning som de så väl behöver.

Herr talman! Bengt Rosén har frågat mig om jag är beredd att biträda folkpartiets begäran om att en parlamentarisk utredning skall ta vid där livsmedelskommittén slutade ochi en för jordbruket positiv anda arbeta fram förslag till en ny jordbrukspolitik med mindre av regleringar och ökad miljöhänsyn. Jag är överens med Bengt Rosén om att vi skall sträva efter att förenkla jordbruksprisregleringen så långt möjligt och att det är viktigt med en ökad miljöhänsyn i jordbruket. Nyligen har en parlamentarisk kommitté på jordbrukets område försökt bedöma ett stort antal frågor i ett sammanhang. Kommitténs förslag lade grunden till 1985 års livsmedelspolitiska beslut. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. att ett miljöoch resursmål införts i jordbruksoch livsmedelspolitiken samt att de möjligheter som kan finnas att förenkla och begränsa jordbruksprisregleringen måste tas till vara. I stället för en ny parlamentarisk kommitté arbetar vi nu vidare utifrån detta beslut, bl.a. med att förstärka marknadssignalerna och öka miljöhänsynen i jordbruket och återkommer sedermera med dessa frågor till riksdagen.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

Den av regeringen tillsatta spannmålsgruppen har i sin andra rapport, som kom i december 1986, konstaterat att de förutsättningar som låg till grund för 1985 års jordbrukspolitiska beslut nu är helt förändrade. Överskotten i den industrialiserade världen har ökat och till följd av det har världsmarknadspriserna sjunkit på ett sätt som inte kunde förutses. Gruppen konstaterar vidare att man inte kan se några tecken till förändring av situationen i positiv riktning under den närmaste tioårsperioden. Vi måste därför — som jordbruksministern i olika sammanhang framhållit — försöka att själva lösa våra problem med överskottet. Jag tror att det skulle gå snabbare att nå praktiska resultat om vi hade en parlamentarisk grupp som drev detta arbete. Men det finns ytterligare starka skäl. Det pågår utredningsarbeten på många olika områden inom jordbrukssektorn. Jordförvärvslagen har varit föremål för översyn. Inom departementet undersöker man möjligheterna att samordna Norrlandsstödet med regionaloch arbetsmarknadspolitiska stödformer. Dödsboutredningen skall snart presentera sitt betänkande som eventuellt skall behandlas tillsammans med strukturutredningens, och spannmålsgruppen håller på med sitt arbete m.m. En parlamentarisk utredning skulle kunna väga samman dessa olika expertgruppers förslag, politiskt förankra dem och snabbare utforma en heltäckande framtida jordbrukspolitik. Delar inte jordbruksministern denna bedömning?
Herr talman! Jag ger Bengt Rosén helt rätt i fråga om de påpekanden han gör om att spannmålsgruppen understrukit att många av de förutsättningar som diskuterades i livsmedelskommittén har förändrats, delvis dramatiskt, genom den internationella utvecklingen. Jag har ingen annan uppfattning alls på den punkten. Men det innebär ingalunda att de vidgade målsättningar för jordbrukspolitiken och sedermera livsmedelspolitiken som kommittén satte upp och som omfattade även ett konsumentmål och ett miljömål — vilka ju riksdagen beslutade om — därmed har förlorat sin aktualitet. Med dessa nya målsättningar från 1985 är det nu tvärtom angeläget för oss att på bred front arbeta med dessa frågor, även om vi på grund av den försämrade internationella utvecklingen får göra det i ett svårare klimat. Vi är alltså inte heller på den punkten oense på något sätt. Då är frågan: Innebär en ny parlamentarisk kommitté, som återigen för samman alla frågor på det sätt livsmedelskommittén gjorde, att vi går fram snabbare? Jag tror och hoppas för min del att det arbetssätt vi nu har skall både leda till snabbare resultat och möjliggöra en ordentlig penetration i riksdagen av de frågor som exempelvis spannmålsgruppen och de andra utredningar Bengt Rosén nämnde har tagit upp. Jag tror däremot inte att man kan uppnå detta inom ramen för ytterligare en samlad, stor utredning. En sådan skulle möjligen fördröja den process som jag tror både Bengt Rosén och jag är angelägna om att få i gång snabbt.